Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det diskuterade Saddam-brevet som har varit uppe till diskussion. Miljöpartiet informerades om det här brevet, liksom övriga partier, och för oss var detta bättre än att det behandlades i utrikesnämnden. Då skulle vi över huvud taget inte ha fått någon information. Eftersom det ledde till missförstånd och trassel tyckte vi att det var rimligt att det stod i utskottets skrivning att denna typ av brev i framtiden bör anmälas i utrikesnämnden i och för undvikande av problem. Vi har inte funnit någon anledning att rikta konstitutionell kritik mot regeringen. Vi fick information innan. Det fick uppenbarligen, såvitt jag har förstått, också de övriga partierna. Jag anser det vara helt förmätet att vi i förväg skulle lägga oss i brevets innehåll. Vi var nöjda med den information som vi fick och tyckte att den var konstitutionellt riktig. Därför finner vi ingen anledning att rikta kritik mot regeringen i denna fråga.

Herr talman! Om jag förstod Claes Roxbergh rätt antydde han att miljöpartiet skulle ha fått information om brevet innan det sändes. Det är mycket sensationellt om miljöpartiet var det enda parti som fick denna information. Vårt parti och de övriga borgerliga partierna har i varje fall inte fått någon information om detta brev innan det sändes. Brevets avsändande uppdagades senare och så småningom har man också informerat om innehållet. Dessutom skriver utskottsmajoriteten, som miljöpartiet står bakom, att det hade varit till fördel om utrikesnämnden hade fått ta del av det hela. Det står ingenting om att liknande brev skall tas upp i utrikesnämnden i framtiden. Sådana utskottsuttalanden vore enligt min mening olämpliga, eftersom man inte kan veta hur breven kommer att se ut. Man vet inte vilka brev som kan jämföras med det ifrågavarande brevet. Det här brevet är förmodligen alldeles unikt, och sådana brev kommer aldrig mer att sändas från något regeringskansli, vare sig det blir borgerliga regeringar eller socialistiska.

Herr talman! Det här blir alltmer förvirrat. Nu står Claes Roxbergh och säger att man efteråt kan tycka si eller så. Konstitutionsutskottets uppgift är alltid att granska saker och ting efteråt. Tycker man att det är litet genant att säga hur man borde ha gjort eller inte ha gjort efteråt, får konstitutionsutskottet lägga ned sin verksamhet. Vi skall granska i efterhand och ge våra synpunkter. Det har också utskottet och den majoritet som Claes Roxbergh tillhör gjort i detta ärende. Men ni drar ju inte slutsatserna, nämligen att kritisera regeringen för att den inte gjorde som utskottet tycker att regeringen borde ha handlat. Vi skall naturligtvis inte tvista om hur informationen till oppositionspartierna har skett, men det är fullt klart att det inte fanns någon som helst information i förväg eller ens samtidig information om att brevet överlämnades och om dess innehåll. Vårt parti fick begära att få fram brevet när det började ryktas om att det fanns, i syfte att få veta vad brevet innehöll. Möjligen har miljöpartiet favoriserats av den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Majoriteten vill inte dra slutsatserna av sina egna påpekanden. Utskottets utlåtande är ganska kritiskt skrivet, men man vill inte knyta till säcken. När det gäller socialdemokraterna kan jag förstå det, men inte när det gäller kommunisterna och miljöpartiet. Det står i betänkandet att det hade varit en fördel om regeringen hade anmält brevet för utrikesnämnden. Sedan fortsätter utskottet: ''Mot bakgrund av de utomordentligt speciella förhållanden som rådde - - anser emellertid utskottet att någon kritik mot regeringen inte är befogad.'' Detta är en mycket farlig väg som börjar bli alltmer vanlig i Sverige, nämligen att man låter ändamålet helga medlen. Det är ju under mycket speciella förhållanden som det är viktigt att man följer reglerna och gör som det är förutsatt. Det är då man prövas. I den vardagliga lunken fungerar allt säkert mycket bra. Då överlåter man också mycket till underordnade tjänstemän, som läser i regelboken hur det skall gå till. Här blev det en politisk hantering av brevet. En del kan tycka att detta är en småsak som man inte skall hålla på och bråka om så länge. Jag tycker att det är ett utslag av någonting som förekommer på flera nivåer i Sverige, nämligen en inriktning mot att låta ändamålet helga medlen. Vi har sett det i alla de stora affärerna -- när man skall lösa ett mord på statsministern kan man sopa vilka regler som helst under mattan. Då får man göra precis hur som helst, man får ha privata spaningsorganisationer osv.
Herr talman! Jag anser fortfarande att en regeringen i motsvarande situation nästa gång måste anmäla ett liknande brev för utrikesnämnden, efter det som konstitutionsutskottet har skrivit. Det tycker jag är ett framsteg.

Herr talman! Den svenska flyktingpolitiken har ändrats drastiskt under senare år, allt i syfte att försvåra för människor att få asyl i Sverige. Vi har ett par sådana exempel i årets granskning av utlänningsärenden. Det gäller regeringens beslut den 13 december och dess fortsatta giltighet samt förhandlingar med Polen. 1989 innebar en förändring av asylpolitiken så att enbart konventionsflyktingar skulle få asyl och övriga asylsökande enbart om synnerliga skäl förelåg. Folkpartiet liberalerna ansåg redan då beslutet fattades att regeringen utnyttjade en undantagsregel på felaktig grund. Det var inte omständigheter i flyktingströmmar som var grunden till den onekligen svåra situation som flyktingmottagandet då befann sig i. Det var snarare regeringens oförmåga att se till att vi hade en fungerande flyktingpolitik. I utfrågningen av invandrarminister Maj-Lis Lööw i våras sade hon att Bulgarienturkarna, som var de som orsakade den stora anhopningen av asylsökande i december 1989, inte ens med den gamla praxisen skulle ha fått stanna i Sverige. Då förstår jag ännu mindre varför man använder beslutet om avvisning av Bulgarienturkar för att tillfälligt ändra på asylpolitiken. Vi anser således inte att det fanns skäl 1989 för att utnyttja regeln om undantag för flyktingpolitiken. I konsekvens med detta anser vi att det är dags för regeringen att gå tillbaka till den ordning som rådde före december 1989. Invandrarministern påstår att ribban för asylsökande inte har höjts och stödjer sig på en utredning som Göran Melander i Lund har gjort. Det är riktigt att Melander anser att just decemberbeslutet inte har medfört någon kraftig förändring av skälen för att få asyl. Men Melander anger något annat som förklaring till att det har blivit så mycket svårare att få asyl. Han menar att regeringens beslut den 2 november 1989 om s.k. dokumentlösa flyktingar har haft stor genomslagskraft. Den förändring som har ägt rum under 1990 innebär att asylsökande som anländer till Sverige utan dokument i stigande utsträckning kommit att avvisas från Sverige. Det innebär de facto att ribban har höjts. Melander skriver i sin rapport följande: ''Skillnaden mellan konventionflyktingar och de facto-flyktingar synes inte främst ha att göra med de skäl som sökanden anför. Troligare är att tilltron till sökandens uppgifter blir avgörande, dvs. en sökande vars uppgifter anses tillförlitliga och i övrigt uppfyller kraven för konventionsflyktingskap, beviljas sådan ställning, medan en annan sökande, som åberopar identiska uppgifter, men vars tillförlitlighet ifrågasättes, erhåller ställning som de factoflykting.'' Detta leder i sin tur till att personer som är dokumentlösa får en annan status och då inte heller får asyl, eftersom man efter den 13 december inte ger uppehållstillstånd till de facto-flyktingar. Maj-Lis Lööw kommenterade inte dessa slutsatser, och det är betecknande i sig. Hon tog bara upp det som passade för regeringens motiv. I dag är det färre än hälften av de asylsökande som får asyl, medan det tidigare var 80 %. Det förklarade Maj Lis Lööw med att det är så många som kommer från Östeuropa och med utvecklingen där det senaste året. Det är märkligt att man på detta vis försöker förklara den förändring som har skett i asylpolitiken. Det man inte vill se, det ser man inte. Inställningen att flyktingar måste vara försedda med sanna dokument kommer också i dagen vid granskningen av regeringens förhandlingar med Polen förra året. Det ärendet påminner mycket om ett ärende som vi har haft tidigare i konstitutionsutskottet, som gällde förhandlingar med DDR för att hindra asylsökande från att komma den vägen till Sverige. I båda dessa fall gäller det länder som inte har skrivit under Genèvekonventionen och förbundit sig att ge asyl till politiskt förföljda personer. I båda fallen vill den svenska regeringen att länderna skall stoppa strömmen av asylsökande till Sveriges gräns. Sverige förmådde dessa länder att kräva legala viseringar till Sverige för att dessa personer skulle få transitvisum till DDR resp. Polen. I båda fallen lyckades man nå det resultat som man hade eftersträvat, dvs. man fick stopp på flyktingströmmarna. Men det fordras inte att man har alla resedokument om man är flykting. Det kan ju ingå i den svårighet som en flykting har, att få dokument. Att söka visum är ju inte precis lätt för den som vill fly från sitt land. Det vet regeringen. Trots det kräver man att de asylsökande skall ha riktiga dokument, som om det handlade om turister. Jag har redan nämnt att man anser en person som inte har riktiga dokument för mindre trovärdig än en person som har dokument. I en PM från arbetsmarknadsdepartementet som finns med i konstitutionsutskottets handlingar sägs följande: ''Representanter för de polska utrikesoch inrikesministerierna hävdade bestämt att en asylsökande inte riskerade att återsändas från Polen till hemlandet och förföljelse där.'' Men man nämner inte att representanterna från Polen framhöll att de inte har de ekonomiska möjligheterna att till punkt och pricka följa Genèvekonventionen. Annars hade väl Polen skrivit under den. Det är allmänt bekant vilka svårigheter som finns i Polen. Man kan ha förståelse för den situationen. Invandrarministern motiverar dock sitt beslut med att Sverige är förvissat om att Polen skall ställa upp för dessa asylsökande. Vi har med jämna mellanrum fått ta del av forskningsrapporter om flyktingbarnens situation i Sverige. Det är mycket alarmerande rapporter. Sverige har nyligen undertecknat barnkonventionen och förbundit sig att verka för att barn växer upp under trygga förhållanden. Flyktingbarnen i Sverige är inte trygga. Det visar socialstyrelsens rapport och andra forskningrapporter. Barnen tvingas byta förläggningar, saknar god man, får vistas här lång tid innan de får besked om ifall de får lov att stanna eller ej. Det är helt otillfredsställande. Men det är inte några nyheter. Sverige har dålig beredskap för att ta emot framför allt ensamma flyktingbarn. Det har påpekats länge. Jag har själv tagit upp frågan till granskning för flera år sedan, då jag upprördes över hur flyktingbarn i Göteborg levde. De fick gå i oviss väntan på besked i flera år. Så småningom kom ett beslut att de flesta fick stanna. Några utvisades. Varför just de skulle utvisas var det ingen som visste. Asylrätten har blivit något av en tombolavinst här i Sverige. Den är mycket svår att förutspå. Så får det inte vara. Det handlar ju om människor som lever under mycket svåra förhållande. Speciellt upprörande är det när barn far illa på detta sätt. Invandrarministern har också offentligt framfört att barnkonventionen inte omfattar de asylsökande barnen, utan den skulle bara gälla barn som bor här i Sverige. Det är också ett förskräckligt sätt att se på barns rättigheter. Folkpartiet liberalerna är emot att barn sätts i förvar. När den nya utlänningslagen presenterades i riksdagen slogs nya regler fast för förvarstagande. Vi varnade då för att allt fler barn skulle komma att sättas i förvar. Invandrarministern hävdade att det inte alls skulle bli på det sättet utan snarare tvärtom. Nu har vi sett att det blev som vi varnade för, att allt fler barn sätts i förvar. Här har vi gemensamt skrivit att vi i utskottet är oroande över utvecklingen och att regeringen bör vidta åtgärder. Det är bra att vi gemensamt kan ställa oss bakom dessa formuleringar. Det är dags för invandrarministern att göra någonting så att det inte sätts för många barn i förvar. Slutligen vill jag ta upp ett ärende som jag också har anmält. Det gäller släktingar till de två utländska medborgare som förra året dömdes för terrorism. I samband med detta utvisade man i princip två familjer. Många har upprörts över utvisningen och menar att den förefaller som en kollektiv bestraffning. Därför bör man göra en oberoende undersökning. Det har kommit ett brev till invandrarministern, som jag själv har varit med om att underteckna, om att det skall göras en oberoende undersökning för att verkligen klargöra att det inte är fråga om kollektiv bestraffning. Jag påstår inte att det rör sig om kollektiv bestraffning, men det är en allvarlig anklagelse. Jag anser att man borde ha gjort en ordentlig undersökning. Det ena fallet handlade om en man som hade bott och hade haft uppehållstillstånd i Sverige under flera år. Han höll på att utbilda sig och var gift med en svensk kvinna. Denne man har utvisats till Syrien. Kvinnan, som är mycket förtvivlad över situationen, har själv tvingats att resa till Syrien. Enligt min mening borde ärendet inte ha hanterats på det sätt som har skett. Det har varit väldigt svårt för utskottet att kunna gå in och granska ärendet. I den här typen av ärenden är uppgifterna mycket känsliga. Det är väldigt svårt att veta vilka källor som finns och att bedöma hur trovärdiga påståendena är.

Herr talman! Som Ingela Mårtensson sade tas det i detta granskningsbetänkande upp en del frågor angående utlänningslagen. De frågor som tas upp är bl.a. regeringens 13 december-beslut från 1989 Ett enigt konstitutionsutskott ser med oro på den omfattning i vilken barn tas i förvar i samband med avvisnings och utvisningsbeslut. När det gäller barn i förvar har utvecklingen ytterligare försämrats. Antalet barn i förvar var under tredje kvartalet 1990 132. Under fjärde kvartalet togs 162 barn i förvar och färska siffror från invandrarverket för första kvartalet 1991 visar att 169 barn togs i förvar, alltså en ytterligare upptrappning. Också jag ser med en stor oro på denna utveckling och jag delar utskottets uppfattning att det finns anledning att i granskningsarbetet återkomma till denna fråga. Fredagen den 31 maj debatterades här i kammaren flyktingpolitiken. Man kan konstatera att det är samma partier som i dag har gemensamma reservationer angående tillämpningen av utlänningslagen som hade gemensamma reservationer till betänkandet om flyktingspolitiken, dvs. vänsterpartiet, folkpartiet liberalerna och miljöpartiet de gröna. När det gäller decemberbeslutet angåede restriktioner i asylrätten finns det till detta betänkande en reservation som tar upp detta beslut. Om man läser förarbetena till utlänningslagen om våra möjligheter att ta emot asylsökande som inte är konventionsflyktingar, skall dessa asylsökande bedömas med utgångspunkt från landets samlade resurser. Det skall alltså vara fråga om en situation där det bedöms som ofrånkomligt med begränsningar. Begränsningarna skall alltså vara nödvändiga i en extraordinär situation. Det kan starkt ifrågasättas om det förelåg lagliga förutsättningar för regeringsbeslutet den 13 december 1989. Det var inte på något sätt fråga om att samhällets samlade resurser inte räckte till. Däremot fanns det olika administrativa problem i flyktingmottagningens organisation. Vänsterpartiet, folkpartiet liberalerna och miljöpartiet de gröna har hela tiden varit starkt kritiska mot regeringens 13 december-beslut. Man kan starkt ifrågasätta om påfrestningarna på flyktingmottagandet var så allvarliga som regeringen ville framhålla, att man måste tillämpa bestämmelserna om särskilda skäl. Under 1991 har det kommit betydligt färre asylsökande än vad invandrarverket hade räknat med, ändock håller regeringen fast vid att decemberbeslutet fortfarande skall gälla. Det är mycket allvarligt när invandrarministern säger att decemberbeslutet är en tillfällig åtgärd, samtidigt som jag starkt misstänker att regeringen håller på att permanenta inskränkningarna i asylrätten. Man kan verkligen fråga sig hur lång tid regeringen menar att ett tillfälligt beslut skall gälla. Jag misstänker att det kan dröja fem eller tio år innan det händer någonting. Vad det gäller de ensamma asylsökande barnens situation har Sverige genom anslutning till FN konventionen om barns rättigheter åtagit sig att låta barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Enligt konventionen skall staten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller som anses som flykting, oberoende om det kommer ensamt eller ej, erhålla lämpligt skydd och humanitärt bistånd. Socialstyrelsen har tagit upp de ensamma flyktingbarnens situation i en rapport, där det framkommer en mängd brister i mottagandet av ensamma flyktingbarn. Bl.a. saknade mer än 40 % av de aktuella barnen en god man. Det är vanligt att flyktingbarnen måste flytta flera gånger redan innan de får besked om eventuellt uppehållstillstånd, vilket medför mycket svåra påfrestningar för dessa utsatta barn. Det visar sig även att det råder stor osäkerhet inom socialtjänsten om lämpliga placeringar av flyktingbarnen. Ansvarsgränserna i förhållande till andra myndigheter, främst invandrarverket, är mycket oklara. Herr talman! Det slutgiltiga ansvaret för att det svenska samhället lever upp till sina åtaganden om barns bästa ligger hos regeringen. Därför anser jag att de brister i mottagandet och i behandlingen av ensamma asylsökande barn som har framkommit är så stora att riksdagen måste ge invandrarministern en anmärkning för hennes brist på agerande när det gäller att förbättra de ensamma barnens situation. Herr talman! I reservation nr 8 tas frågan om direktavvisning av asylsökande till Polen upp. Jag håller med Ingela Mårtensson om att det är anmärkningsvärt att Sverige direktavvisar människor till Polen mot bakgrund av att Polen inte undertecknat Genèvekonventionen. Jag anser att Sverige måste betraktas som första asylland. Dessutom har det senare bekräftats att en del av flyktingarna har haft sådan anknytning till Sverige att den berättigat till asyl. Genom Genèvekonventionen har Sverige förbundit sig att ge asyl till människor som känner välgrundad fruktan för förföljelse. Denna rätt tillkommer även den som saknar pass och visum. Resultatet av regeringens handlande har blivit att asylsökande har hindrats från att få sin sak prövad. Jag anser att detta strider mot de konventioner som Sverige har undertecknat, liksom mot de riktlinjer för flyktingpolitiken som riksdagen har fattat beslut om. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 6, 7 och 8.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 6, 7 och 8. Reservation 6 avser avsnitt 14 b, och reservationerna 7 och 8 avser avsnitt 14 c. Vid årets granskning har frågan om ensamma asylsökande barn tagits upp. Man måste tänka efter varför dessa barn skickas hit. Föräldrarna är ofta utsatta för förföljelse därför att de har deltagit i en gerillarörelse eller för att de har varit oppositionella. Och de kanske väljer att stanna kvar för att delta i kampen men försöker rädda sina barn, eller också har de inte pengar eller dokument så att de själva kan följa med. En del barn skickas med som familjemedlemmar i en annan familj som har möjlighet att resa ut från landet. Det har talats i Sverige om att det skulle vara bättre för dem att stanna i sina hemländer. Men det får man verkligen ifrågasätta. Vi vet att även barn i Somalia och Kurdistan torteras och fängslas. Så om man kan rädda sina barn gör man självfallet det. Men vi har inte varit beredda på denna anstormning av ensamma barn och inte haft någon beredskap för detta. Det har tagit alldeles för lång tid innan man har upprättat en sådan beredskap. Jag delar därför kritiken i detta sammanhang. Det är viktigt att vi nu verkligen följer upp detta så att det blir ett annat förhållningssätt till de ensamma barn som kommer hit, att de snabbt tas om hand och att de slipper att slitas upp gång på gång från olika förläggningar. När jag läser invandrarmininsterns svar gläder jag mig åt att hon har tagit detta på allvar och har förhoppningen att det skall bli en annan beredskap. Jag vet att de tidigare har fått vänta i flera år, vilket är fruktansvärt. De har inte haft någon vuxenkontakt som har kunnat bli bestående. Det har gällt både små och större barn. Sedan handlar det om förvarstagande av barn, vilket jag skall återkomma till senare. Miljöpartiet har velat förbjuda det helt och hållet, även innan Därefter tas beslutet från den 13 december och terroristutvisningarna upp. När det gäller beslutet från den 13 december vill jag säga följande. Trots att det nu kommer mycket färre asylsökande till Sverige har handläggningstiderna ökat med 37 dagar sedan mars förra året, dvs. upp till 121 dagar i genomsnitt. Detta är märkligt, eftersom pengar och nya tjänster har tillkommit för att handläggningstiderna skall minska. Och i varje flyktingdebatt sägs det att det nu är på väg att bli bättre, men samtidigt sker ingen förbättring. När man börjar studera detta visar det sig att handläggningstiderna har blivit längre. Och det är en av de största bristerna i flyktingmottagandet. Det låter alltid som om väntetiderna är på väg att bli kortare, men det sker alltså inte, trots ökade resurser och trots luciabeslutet. Nu har ytterligare 16 tjänster tillsatts för 4,6 miljoner, och i höstas tillfördes 62 miljoner. Vilket verk förutom invandrarverket får hela tiden ökade resurser i denna omfattning? Utgifterna ökar varje år, men trots det händer detta. Konstitutionsutskottet har emellertid sagt att rättssäkerheten ändå måste gå först. Om det alltså är osäkert om det går rätt till enligt lagar och förordningar får väntetiden i detta fall hellre öka. Det tror jag att alla är överens om. Förra gången inskränkningar gjordes i asylrätten varade de i sex år. Det är en mycket lång tid för ett tillfälligt beslut. Miljöpartiet och andra reservanter anser att tillfälligheten har överskridits i och med de 18 månader som har förflutit sedan detta beslut trädde i kraft. Det upplevs inte som ett tillfälligt beslut. Man skulle möjligen ha kunnat tänka sig en ettårsgräns. Dessutom finns det i dag brist på flyktingar i kommunerna. Det orsakar också problem. I en del kommuner går allt på tomgång. Man har byggt upp en organisation för att ta emot flyktingar, men sedan finns det inga flyktingar att ta emot. Men de personer som har anställts kan inte bara sägas upp, och detta orsakar alltså problem. Det finns t.o.m. I Melanders undersökning sägs det att luciabeslutet inte har betytt något när det gäller det minskade antalet beslut om asyl. Men det är klart att det, förutom dokumentlösheten, har betytt något. Tidigare lät man ungefär 80--85 % stanna i Sverige. I dag är man nere på under 40 %. Jag delar alltså inte uppfattningen som framförts i denna undersökning. Men att dokumentlösheten har varit en mycket viktig orsak till att man har skickat ut fler asylsökande och att färre därmed har fått asyl är helt klart. Man ställer så höga krav att dokumentlösheten minskar trovärdigheten. Den här debatten förde vi i fredags, och jag tänker inte upprepa den. När det gäller de ensamma barnen skall nya regler införas. Offentligt biträde skall förordnas redan då ett barn registreras hos invandrarverket. Miljöpartiet de gröna anser att det skall gälla även vuxna som söker asyl. Men det sker inte alls alltid. I detta sammanhang har invandrarministern också aviserat att stor vikt skall läggas vid detta. Förvarstagande av barn har ökat i omfattning. Vi i miljöpartiet de gröna har tillsammas med två andra partier sagt att vi inte vill att förvarstagande av barn skall få förekomma. Vi menar att uppsikt skall vara det rekvisit som skall kunna användas när det gäller barn. När den nya utlänningslagen antogs trodde vi att antalet barn i förvar skulle öka. Men vi fick höra att det var alldeles fel. Paragrafer infördes som skulle innebära att antalet barn i förvar skulle minska. Men det har visat sig att det har ökat. Detta förklaras delvis med att det är så många barn i de familjer som nu har sökt asyl, dvs. kosovoalbaner och turkbulgarier. Men det finns inte någon anledning att sätta barn i förvar bara på grund av att det är många barn i vissa familjer. Det skulle i stället motverka detta beslut. Beträffande avvisningarna till Polen vill jag säga följande. Vi anser att man inte skall skicka någon tillbaka till ett första asylland som inte har skrivit under Genèvekonventionen. Detta skall vara en riktlinje. Polen är dessutom ett fattigt land som har svårt att leva upp till konventionen även om man har raticiferat den. Enligt förarbetena till utlänningslagen är det utlänningen som skall göra det troligt att han endast reste igenom första asylland. Vi anser att bevisföringen skall vara omvänd. Det finns faktiskt människor som har flytt till Sverige och som har vistats några timmar i en transithall. De har sedan avvisats till detta land med hänvisning till att det är första asylland. Det har bl.a. gällt ett land som Syrien, och det har varit fråga om kurder som har kommit från den fruktansvärda Mellanösterngrytan, där det är sådana stora problem. Beträffande terroristlagstiftningen vill jag nämna de två familjer som har avvisats. Jag har haft mycket god kontakt med frun till den mannen som det står om i betänkandet. Jag fick ett brev från henne i Syrien där hon skrev att hon inte ville lämna Syrien förrän hon fick med sig sin man hem. Detta var för en månad sedan, och jag har inte hört något sedan dess. Detta är fruktansvärt. Vi vill ha en anknytningsinvandring, men inte en anknytningsutvisning. Jag tror faktiskt att det är på det viset det har gått till i detta fall när man utvisar gamla föräldrar som är 70 år för att man tror att de är presumtiva terrorister. Och de har inte sitt hem eller något annat kvar i Syrien. Det är alltså fråga om föräldrarna till den man som också blev utvisad. De har däremot anknytning till en terrorist som är dömd för terrorism. Han skall naturligtvis avtjäna sitt straff. Men att man förutsätter att gamla föräldrar skulle göra fritagningsförsök eller något annat är ganska horribelt. Denna man har dessutom vistats i Sverige i nästan fem år och varit gift med en svensk kvinna i flera år. Jag är rädd för att detta är ett justitiemord. Jag kan inte bevisa det, men jag tror det. Detta borde därför tas upp till förnyad behandling för att man möjligen skall kunna få honom tillbaka till Sverige igen.

Herr talman! De ärenden som vi i konstitutionsutskottet granskar varje år är av mycket skiftande karaktär. Handläggningspraxis och löpande rutiner behöver genomlysas ibland och enskilda ärenden betraktas i ljuset av senare utveckling. En särskild behandling får de ärenden som vi år efter år följer utvecklingen av. Man kan genom att läsa konstitutionsutskottets betänkanden inte bara följa arbetet inom regeringen eller i anknytning till den, utan också få en antydan om de yttre skeenden som ligger bakom beslut av olika slag. För att få en fullständig bild av de omständigheter som riksdag och regering baserar sina ställningstaganden på måste man gå till det sakutskott som har ärendet eller ärendegruppen som sin huvuduppgift. Så sent som i fredags försiggick, som tidigare har nämnts, här i kammaren en lång debatt om flyktingoch invandrarfrågor. Det var en debatt där man i mångt och mycket utförligt behandlade det som vi i vårt granskningsbetänkande tar upp under samlingsrubriken Utlänningsärenden. Jag kommer därför, herr talman, att försöka hålla mig ganska strikt till vårt betänkande och det underlag som vi i utskottet har tagit fram och hänvisar beträffande socialdemokratisk uppfattning i dessa frågor till de inlägg som invandrarministern och företrädaren för socialförsäkringsutskottets majoritet Maud Handläggningstiderna är ett återkommande bekymmer för alla instanser som är involverade i asylhanteringen. Polisen som är det första ledet klarar i stort sin målsättning på två veckors utredningstid. Invandrarverket har fått förstärkning, och även inom regeringskansliet utökar man resurserna för att kunna arbeta av de ärenden som ligger. Den genomsnittliga handläggningstiden för avlägsnandeärenden var som det står i betänkandet i mars 121 dagar. Nu kan jag glädja Ragnhild Pohanka som säger att det inte händer något på detta område med att invandrarsministerns förhoppning inför utskottet om en förkortning av handläggningstiderna redan under första halvåret i år visar sig bli infriad. Redan i april hade genomsnittstiden sjunkit till 97 dagar. Beträffande praxis vill jag nämna att utskottet förra året granskade det s.k. decemberbeslutet från 1989 och då inte fann någon anledning till kritik. Det behöver jag alltså inte gå in på. Sedan dess har genom ett enskilt ärende beslutet prövats i regeringsrätten, som inte heller fann annat än att man hade följt undantagsregeln i utlänningslagen på avsett sätt. Dessa ärenden har också tagits upp i motioner, som har blivit avslagna i kammaren. I motionerna krävde man att decemberbeslutet skulle rivas upp. Enligt KUs majoritet finns ingen grund för kritik. Jag utgår från att socialförsäkringsutskottet kommer att fortsätta att följa denna fråga på samma sätt som hittills. Eftersom Ingela Mårtensson är så kritisk mot just decemberbeslutet, vill jag fråga henne om hon anser att det var lika felaktigt förra gången den här möjligheten till undantag från utlänningslagen tillämpades, nämligen under praktiskt taget hela den borgerliga regeringsperioden. De ensamma asylsökande barnen utgör en alldeles särskilt allvarlig del av vårt flyktingmottagande. Vi skall naturligtvis göra det bra för barnen, men vi skall också verka för att familjer håller samman. De flesta barn som kommer hit har numera föräldrar i livet någonstans. Det kan inte vara helt riktigt, om vi får ett rykte som landet dit man i all välmening kan sända sina små barn för att tas om hand men till priset av splittrade familjer. Jag kan gott erkänna att jag personligen har grubblat väldigt mycket över denna fråga utan att egentligen komma fram till någon enkel lösning, som jag själv skulle vilja arbeta för. Hur som helst är vi i utskottet överens om att situationen för dessa barn har sina brister och att kunskap och förbättrad samordning behövs. Även invandrarministern delar den uppfattningen och har också, som man säger, tagit tag i frågan. Ändå har folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet känt ett behov av att reservera sig just på det här området. En annan fråga som har diskuterats mycket inte bara i socialförsäkringsutskottet utan också i frågeoch interpellationsdebatter här i riksdagen är förvarstagande av barn. Antalet barn som tagits i förvar har ökat tvärtemot vad avsikten var med de nya regler som infördes 1990. Det finns förklaringar till detta. Utskottet har på den punkten gjort en enig bedömning att det är en oroande utveckling, som måste följas. Om det visar sig nödvändigt måste den åtgärdas. Vi har noterat att invandrarministern har givit uttryck för samma intention. Utskottet har också granskat några direktavvisningar till Polen 1990. Det finns en reservation, vilken framställer Polen som ett opålitligt land, som man inte skall förhandla med, eftersom Polen inte har undertecknat FNs flyktingkommission. Att Polen har givit utfästelser om att följa de bestämmelser som det handlar om, har för avsikt att biträda konventionen och har tagit hjälp av FNs flyktingkommissarie för att göra bedömningen av de asylsökande har enligt reservanternas syn tydligen ingen betydelse. Vidare har utskottet granskat utvisning enligt terroristbestämmelserna, användning av muntlig handläggning och offentligt biträde liksom befrielse från utländskt medborgarskap. Vi har inte funnit några brister i regeringens hantering av dessa frågor. Utskottet är enigt men har påpekat att muntlig handläggning bör förekomma oftare hos invandrarverket och att rätten till offentligt biträde på ett tidigt stadium av handläggningen inte får tappas bort. Som torde ha framgått av mitt anförande, herr talman, har jag ingen större sympati för de tre reservationer som finns på det här området. Jag tycker att utskottet har skött granskningen på ett bra sätt. Jag tycker avslutningsvis att det är på sin plats att i en sådan här granskningsdebatt och i en tid när det har blivit opportunt att tala illa om Sverige konstatera att vi har drivit en invandringsoch flyktingspolitik, som i en internationell jämförelse har få motstycken.

Herr talman! Ulla Pettersson tog upp 13decemberbeslutet och sade att det inte finns anledning att komma med kritik mot regeringen. Hon hänvisade till att regeringsrätten har prövat detta beslut. Om man studerar vad regeringsrätten har sagt, måste man emellertid samtidigt se på den situation som råder i dag beträffande inströmningen av asylsökande och kommunernas möjligheter att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Man kan konstatera att undantagsbestämmelserna är av långvarig karaktär. Man har inte gjort en riktig analys, innan man har kommit fram till att regeringen inte har gjort något fel beträffande Ensamma flyktingbarn är, som Ingela Mårtensson sade, ett gammalt problem. Det har blivit värre med åren. Studerar man socialstyrelsens rapport om de ensamma asylsökande barnen, kan man notera brister från det de kommer till Sverige. Det gäller mottagandet, vistelsen på olika ställen samt flyttningarna från sluss till sluss. Allt detta blir mycket påfrestande för dessa barn. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det anledning för riksdagen att rikta en skarp kritik mot invandrarministern för att man inte har tagit tag i dessa frågor. Det är inga problem som har kommit upp på någon månad, utan de har uppstått under många år. Särskilt mycket har inte hänt. När det gäller direktavvisning håller vi fast vid de konventioner som Sverige har skrivit under, i detta fall Genèvekonventionen. Det har sagt att Polen inte har haft resurser att ta emot asylsökande. Vi tycker att Sverige var första asylland och att det var helt fel med direktavvisning till Polen.
Herr talman! Vi har sluppit ett gammalt ärende, nämligen kommunarresten, som nu är borta från listan. Annars är det gamla ärenden som kommer upp. Det är märkligt att konstitutionsutskottet och regeringsrätten inte har något att anmärka på decemberbeslutet. Jag har belägg för att man har återsänt torterade flyktingar, våldtagna kvinnor och barn som har rotat sig och har egna inte utredda flyktingskäl. De utvisas på felaktiga grunder. Man har inte tagit de hänsyn som anges i Genèvekonventionen. Man skulle kunna klara sig med denna konvention, om man gjorde en generös bedömning av den. Man ömmar så väldigt för familjeanknytning, och det gör också jag. Men jag vet att många av dessa barn har möjlighet att överleva om de kommer hit. Det måste väl ändå ligga i alla människors intresse att rädda dem som är hotade till livet och kanske inte hittar sina föräldrar utan riskerar att bli föräldralösa. Vi måste nog vara väldigt försiktiga, innan vi säger att det är bättre för dessa barn att bo hos sina föräldrar och känna sig hotade och förföljda än att komma till Sverige. Det gäller att göra det så bra som möjligt för dessa barn. Att antalet barn som har tagits i förvar har ökat så drastiskt, fastän man menade att det skulle minska, måste föranleda att man tar denna paragraf under övervägande och söker formulera den på ett annat sätt. Om miljöpartiet de gröna fick bestämma, skulle förvar av barn inte förekomma. Visst skall vi förhandla med Polen. Jag anser att Polen är ett land att förhandla med. Rika storebror ber fattiga lillebror att ta över vårt medmänskliga ansvar. Den stat som inte har skrivit under Genèvekonventionen är inte skyldig att ta det ansvar som vi har tagit på oss. I vissa fall gällde det flyktingar, som inte ens hade vistats i Polen. De hade bara transiterats genom landet. Då borde deras asylskäl ha bedömts i vårt land.

Herr talman! Ulla Pettersson hänvisade till regeringsrätten men sade ingenting om professor Håkan Strömberg, som har riktat kritik mot detta sätt ätt andra praxis. Han anser att det inte är tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt att man använder sig av enskilda ärenden på detta sätt. Det blir då svårt att förutse denna typ av förändringar. Man kan inte heller tillkännage förändringar bara genom att tala om dem i riksdagen eller i presskommunikéer. Det är inte detsamma som en författningspublicering. Det vore ett lämpligare sätt, och vi har tagit upp detta i vår reservation. Ulla Pettersson frågade mig vad jag tycker om det beslut som fattades under den borgerliga tiden. Nu har vi inte granskat det beslutet i konstitutionsutskottet. Jag vet inte heller att det gjordes i konstitutionsutskottet på den tiden. Jag vet inte om förhållandena är exakt likadana, men fattades beslutet på samma sätt då, ställer jag mig inte bakom det beslutet heller. Att man gör fel en gång, gör inte att det blir bättre nästa gång man begår samma misstag. Men jag kan inte bedöma om det är fråga om likvärdiga förutsättningar. När det gäller de ensamma barnen säger Ulla Pettersson att man skall verka för att familjer hålls samman. Detta är något som de olika invandrarministrarna har sagt när dessa frågor varit uppe till debatt, och det gäller både Georg Andersson Maj-Lis Lööw. Det kan man i och för sig tycka, men det problem som vi här har tagit upp är att de får vänta alldeles för lång tid. Barn vistas här under flera år under stora påfrestningar och får inte veta om de får stanna eller ej. Jag har hävdat att speciellt de ensamma barnen bör prioriteras. Där har jag inte fått något medhåll från invandrarministrarna. De har ansett att dessa barn skall stå i kön precis som alla andra, medan jag anser att de ensamma barnens situation är speciellt känslig. Att man flyttar dessa barn från förläggning till förläggning är likaså en brist och innebär en otrygghet för barnen, och dessutom förordnas inte god man. Under den tid de vistas här i Sverige är många förhållanden otillfredsställande. Detta måste man göra någonting åt. Denna kritik har riktats under lång tid, och det hade varit på sin plats att ministern gjort någonting åt detta. Jag har aldrig påstått att Polen är ett opålitligt land att förhandla med. Däremot har man sagt att man inte kan ta emot dessa asylsökande. Om Ulla Pettersson har läst det material som vi fått ta del av, framgår det av detta att polackerna har ekonomiska svårigheter och svårigheter att fullt ut följa Genèvekonventionen, och de har heller inte skrivit under den. Detta är något som jag anser att man får ha förståelse för.
Herr talman! Beträffande de ensamma barnen är vi överens om att det är ett problem och ett bekymmer som vi gemensamt måste lösa. Men det är inte riktigt att ingenting har gjorts på området. Invandrarverket har gjort en totalöversyn av dessa ärenden, och riktlinjer är under utarbetande. Rikspolisstyrelsen har skickat ut cirkulärmeddelande till samtliga polismyndigheter och handläggare av dessa ärenden. Kommunerna kan genom sina socialförvaltningar redan i dag göra väldigt mycket. Eftersom jag har egen erfarenhet på detta område är jag den första att hålla med om att man i kommunerna har bristande kunskap på. Men detta är en fråga som man arbetar med. Det finns ingenting som hindrar att man redan i dag arbetar med ledning av det material som på invandrarministerns initiativ har tagits fram av socialstyrelsen. Det är heller inte som Ingela Mårtensson säger, att invandrarministern har sagt att de ensamma barnen bör ställa sig i kö som alla andra. Detta är tvärtom en fråga som har engagerat och engagerar alla som arbetar med detta. När det gäller direktavvisningarna till Polen sägs att man inte haft de ekonomiska möjligheterna att genomföra dessa undersökningar. Sverige har inte bara sagt att detta är något som Polen får ordna självt, utan ekonomiskt bistånd har också ställts till förfogande bl.a. genom Röda korset. Det framgår också av det material vi har. Vi vet också att FNs flyktingkommissarie varit inblandad i dessa ärenden. Eftersom man i andra reservationer hänvisar till just FNs flyktingkommissarie, är det litet märkligt att man i detta sammanhang anser att det inte har någon betydelse att personal från FN har varit med vid prövningen i Polen. När det gäller förvarstagandet av barn vill jag påminna mina meddebattörer om att vi i dag gör en granskning av regeringen och ingen recension av riksdagen. Riksdagen fattade så sent som i fredags ett beslut som innebar avslag på motioner där man föreslog förbud mot förvarstagande. Det kan man tycka vad man vill om, men jag vet inte på vilket sätt man kan anklaga regeringen för att riksdagen fattar ett sådant beslut. Samma sak gäller det s.k. december-beslutet från 1989 som var föremål för beslut i riksdagen i fredags. Också när det gäller det beslutet undrar jag hur det kan vara regeringens fel att riksdagen fattar ett sådant beslut.
Herr talman! Ulla Pettersson talar om att riktlinjer är under utarbetande, undersökningar på gång osv. Ja, det kan i och för sig vara bra. Men det viktiga är hur barnen faktiskt har det, och de har det inte bra i dag. Jag menar att detta är något som regeringen borde ha sett till att ändra under de år som kritik har framförts. Jag förstår att man från början togs litet på sängen, men man måste ha en beredskap för att ta emot dessa barn, eftersom deras situation enligt mitt förmenande är speciellt känslig. Ulla Pettersson påstår att invandrarministern inte har sagt att dessa barn skall ställa sig i kön. Så uppfattade jag faktiskt Georg Andersson när frågan förra gången var uppe till behandling i konstitutionsutskottet, dvs. att de ensamma asylsökande barnen inte skulle prioriteras. Jag frågade om inte just de barnen skulle prioriteras på så sätt att man skulle ta dessa fall först, eftersom barnen har det så svårt. Det tyckte invandrarministern inte. Jag kan inte uppfatta detta på annat sätt än att han tyckte att de skulle ställa sig i kön. Det har också visat sig att barn har varit ensamma här i Sverige under flera år innan man fattat beslut. Det tycker jag är helt otillfredsställande. När det gäller Polen säger Ulla Pettersson att det givits ekonomiskt bistånd osv. Ja, det är ju en sak. Men en annan sak är vad vi i Sverige förpliktat oss till, nämligen att vi skall pröva vilka skäl för asyl de människor har som kommer till vår gräns. Här försöker vi i stället att få ett annat land att se till att dessa människor aldrig kommer till vår gräns. Det är precis vad som har hänt i Polen, och det var vad som skedde i DDR för några år sedan. Det är också helt klart att man i Polen inte har samma möjligheter att ställa upp och skriva under FNs flyktingkommissarie har också kunnat konstatera att många av de människor som kom till Polen faktiskt hade asylskäl. I det dokument vi fått från arbetsmarknadsdepartementet om denna grupp är det beskrivet som att det enbart är fråga om människor som försöker sig på illegal invandring till Sverige. Faktum är att många av dessa personer hade asylskäl, och ganska många hade också anknytningsskäl och fick senare komma tillbaka till Sverige. Detta visar också på hur felaktigt det var att skicka tillbaka alla dessa människor till Polen. När det gäller förvarstagandet säger Ulla Pettersson att konstitutionsutskottet inte skall kritisera riksdagens beslut. Nej, det är inte konstitutionsutskottets uppgift. Men däremot har invandrarministern stått här i riksdagens talarstol och sagt att den nya utlänningslagen inte skall leda till ett ökat förvarstagande och att regeringen särskilt skall följa frågan. Vi kan nu konstatera att förvarstagandet har ökat, och då måste vi ha rätt att kritisera invandrarministern för att regeringen inte har vidtagit åtgärder.
Herr talman! Ulla Pettersson säger att regeringen inte kan rå för de beslut som riksdagen fattar. Men när det gäller frågan om de ensamma barnen, flyktingbarnen, är det faktiskt regeringen som jag riktar kritik mot. Det har i en rad utredningar och rapporter konstaterats att t.ex. 40 % av de ensamma barnen saknar god man. När de kommer till Sverige utsätts de för stora påfrestningar vid mottagandet, och de flyttas runt på olika håll. Detta är inte något som riksdagen har fattat beslut om. Det slutliga ansvaret för samhällets skydd för barnens bästa ligger hos regeringen och ansvarig minister, i det här fallet invandrarministern. Jag anser att det är riksdagens skyldighet att rikta kritik när man ser de brister som finns i mottagandet och behandlingen av ensamma barn. Det är inte fråga om vilka beslut som riksdagen har fattat i fredags om flyktingpolitiken. Detta är en granskningsfråga som lett till kritik mot invandrarministern. När det gäller direktavvisningen är det precis som Ingela Mårtensson sade, nämligen att Sverige ger bistånd till Polen för att de där skall klara de problem som det är Sveriges skyldighet att lösa. Människor som söker asyl i Sverige skall få sin sak prövad i Sverige, och de skall inte skickas till ett annat land. Sedan har jag en fråga till Ulla Pettersson om den tillfälliga åtgärd som 13 december-beslutet sägs utgöra. Hur många år eller månader anser Ulla Pettersson att det skall gå innan regeringen upphäver 13 december-beslutet? Hur många asylsökande kan t.ex. komma till Sverige för att regeringen skall anse att vi kan återgå till den utlänningslag som gällde före den 13 december
Herr talman! Visst är det fråga om en granskning av regeringen. Men när nu regeringen granskas finns inte en enda ledamot av regeringen här i kammaren, vilket förste talaren i detta ärende, Anders Björck, också upplyste om. Detta är mycket märkligt. Här finns många riksdagsledamöter som är beredda att diskutera med regeringen. Självfallet är det här fråga om en granskning av regeringen. Jag tog i mitt inledningsanförande upp miljöpartiets åsikter i denna fråga. Det var regeringen som fattade beslutet på Luciadagen den 13 december 1989, och då är det också regeringens sak att komma med ett förslag om ett upphävande. Det står regeringen fritt att göra det, och då kan riksdagen ta upp frågan till debatt igen. I så fall skulle det nog bli en majoritet för att ändra det beslutet. Vi kräver att regeringen föreslår en ändring av beslutet. Den tillfällighet som avsågs bör i dag vara tillgodosedd. Nu kan vi börja på ny kula och bli mer generösa i vårt mottagande av flyktingar. Emdera kan regeringen upphäva beslutet, eller tolka Genèvekonventionen så generöst att det blir en verklig asylrätt. I Canada har man inga andra regler än Genèvekonventionen. Där tar man emot en mycket större andel flyktingar utan att ha något tilläggsprotokoll från 1967. Det finns möjligheter inom Genèvekonventionens ramar att göra en generös bedömning. Den bedömningen har vi inte i dag.
Herr talman! Beträffande de ensamma barnen har här tidigare visats att det finns en beredskap och att man har tagit åt sig av kritiken. Jag kritiserar inte, Jan-Olof Ragnarsson, reservanternas och de övriga debattörernas inställning i just den frågan och att det skulle vara fråga om ett riksdagsbeslut som skulle ha legat till grund. Det gällde andra frågor som jag skall återkomma till. För att det inte skall bli några oklarheter för dem som lyssnar skall jag citera ur betänkandet, där det står följande: ''Från invandrarministerns sida har också framhållits vikten att ett fortsatt arbete bedrivs för att undanröja bristerna och för att åstadkomma en bättre samordning mellan olika myndigheter. Utskottet delar denna bedömning.'' Detta är alltså vad vi i majoriteten skriver. Vidare har vi frågan om direktavvisningarna och att en del asylsökande faktiskt har kommit till Sverige. Det är riktigt, och det är också så det skall gå till när det har gjorts en prövning av första asylland. Det finns naturligtvis människor som kan ha anknytning någon annanstans. Av dessa 760 personer visade det sig att 32 hade anknytning till Sverige. Det var en anknytning som ibland bestod i en asylsökande anhörig. I de fall detta bedömdes som tillräckligt skäl fick den sökande komma till Sverige. Vi är också överens om att förvarstagande av barn är olyckligt. Men det finns faktiskt en del förklaringar i det material vi har fått till utskottet. Den grupp Bulgarienturkar och Kosovoalbaner där man hade den största andelen avvisade har bestått av många barnrika familjer. Det går inte att bara räkna antalet barn rakt upp och ner. Detta är en fråga där riksdagen fattade beslut så sent som i fredags. Motioner avslogs där det föreslogs ett totalförbud mot förvarstagande av barn. Vidare har vi frågan om asylpraxis. Ingela Mårtensson var tveksam till hur man skulle se på beslutet som tillämpades 1976--1982, dvs. under den borgerliga regeringstiden. Då kom ungefär 5 000 asylsökande per år till Sverige. Det är helt andra siffror och betydligt lägre än de som finns i dag. När motsvarande regel tillämpades ansågs tillfälligheten kunna vara i närmast sex år. Detta gäller en fråga där riksdagens faktiskt har fattat ett beslut. Ragnhild Pohanka har gett uttryck för en något märklig uppfattning när hon säger att det är regeringens sak att komma med förslag till riksdagen för att där fatta beslut. Det står faktiskt varje riksdagsledamot fritt att motionera om ärenden som man tycker är angelägna. Nog kan riksdagen lika väl besluta på grundval av ett sådant initiativ som sin på grundval av ett regeringsinitiativ. Men något sådant initiativ har inte tagits.
Herr talman! Ulla Pettersson säger att det finns beredskap för att ta emot de ensamma barnen. Hon pekar återigen på uttalanden som har gjorts i olika sammanhang. Men det viktiga är resultatet. Hur ser det ut för de ensamma barnen? Vi kunde se en film på TV för inte alltför länge sedan som handlade om en pojke från Somalia som flyttades mellan förläggningar och fick vänta länge innan han över huvud taget fick något besked. Problemet kvarstår ju ändå. Det är det som betyder något för barnen, inte vilka uttalanden som görs om vad man skall titta på eller undersöka osv. Det måste göras något också. Det är det som vi efterlyser. Vidare har vi Polen. Ulla Pettersson tar upp frågan om första asylland. Ja, frågan är om Polen kan betraktas som första asylland eller ej. Vi menar att Polen inte har skrivit under konventionen, och då måste Sverige åta sig att göra en prövning för de personer som har kommit hit för att se om de har skäl för att få asyl och inte avvisa dem dirket tillbaka till Polen. Landet har inte skrivit på konventionen och har inte fullt ut lovat att följa den strikt. Man har pekat på de ekonomiska svårigheter som finns i landet. När det gäller det ökade antalet förvarstagna barn säger Ulla Pettersson att det finns förklaringar till detta. Hur förklarar Ulla Pettersson nu att förvarstagandet fortsätter att öka i omfattning, precis som Jan-Olof Ragnarsson visade på tidigare? Vad är förklaringen? Jag tycker i och för sig inte att det är så intressant att tala om stora familjer eller ej. Det intressanta är att allt fler barn faktiskt tas i förvar. Vi har här uttalat att det skall vara precis tvärtom. Barn skall tas i förvar endast i undantagsfall och det skall finnas absolut synnerliga skäl för det. Nu ökar antalet barn i förvar! Slutligen har vi jämförelser med 1976 års beslut. Ulla Pettersson sade att det var bara 5 000 personer per år som sökte asyl. Jag antar också att flyktingmottagandet var dimensionerat på ett helt annat sätt på den tiden. Men det är inte det som vi skall stå här och diskutera. Vi har inte granskat 1976 års beslut, och vi har inte det underlaget så att det går att göra någon bedömning. Men fattades det beslutet på samma grunder som beslutet den 13 december 1989, anser jag att även det beslutet var felaktigt.
Herr talman! Jag blir litet förvånad när Ulla Pettersson säger när det gäller förvar av barn att det handlar om mycket barnrika familjer. Det är väl lika illa om det är fråga om ett barn, två barn, sex syskon eller sju syskon som sätts i förvar. De låses in i alla fall! Det är inget argument för att behålla förvarstagandet och att det skall få öka i omfattning. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt. Det står i lagen att man skall vara oerhört restriktiv. Invandrarministern sade när lagen antogs att färre antal barn skulle tas i förvar. Ökningstakten har blivit fler och fler. Det är inte något argument att säga att det beror på att bulgarienturkarna har så många barn i familjerna. Det är allvarligt nog även när sex eller sju syskon tas i förvar och låses in.
Herr talman! Nu går man tillbaka till hur det var tidigare. Då räknades barnen inte ens in i antalet asylsökande över huvud taget. Plötsligt skall det ske en delning per antalet barn. Två syskon har ett större lidande per barn än åtta syskon! Jag förstår inte det. Det är ingen förklaring till varför så många barn har tagits i förvar. Det är klart att vi har väckt motioner i det här ärendet. Vad oss ankommer har vi uppfyllt det som förväntas av riksdagens ledamöter. Det förekommer också propositioner och förslag från regeringen. Vi talar om regeringen i dag. Det är därför vi i miljöpartiet menar att det skulle ha kommit ett förslag -- naturligtvis före debatten i fredags. Men det gjorde det inte. Vår anmärkning gäller att detta inte är något tillfälligt beslut, utan det är på väg att permanentas. Det finns också förslag på det. Men jag har inte sett att det har blivit tillstyrkt. Nu kommer den nya samlade flyktingoch immigrationspolitiken, och den skall vi väcka motioner om i nästa vecka inför sommaren. Den kommer inte att behandlas förrän av höstriksdagen. Den terroriststämplade palestiniern som är utvisad till Syrien är ett fall som är upprörande. Det borde tas upp till förnyad behandling i Sverige. Om det fallet togs upp till prövning ytterligare en gång, skulle det vara värdefullt för Sveriges policy när det gäller flyktingpolitiken.

Herr talman! Utnämningspolitiken är mycket viktig, och utan jämförelser i övrigt är det ju i näringslivet så att styrelsernas viktigaste uppgift är att utse verkställande direktören i de olika företagen och bolagen. Under senare år har också chefsförsörjningsfrågorna fått en ökad uppmärksamhet i den statliga verksamheten. Den socialdemokratiska regeringen har själv utfärdat olika riktlinjer för att få till stånd en långsiktig politik i detta avseende. Man säger att man måste ha en framförhållning. Civildepartementet har tilldelats en central roll som samordnare i denna förnyade uppmärksamhet på chefsförsörjningsfrågorna. Vi har fått ett antal listor presenterade i utskottet under granskningen, och bakgrunden härtill har bl.a. varit att visa vilka partier de olika personerna representerar. Jag måste säga att det i år har varit osedvanligt många socialdemokrater. Vi har i utskottet inte gjort någon grundlig genomgång vad beträffar dessa personers skicklighet, och vi har inte heller gjort det vad gäller andra utnämningar. Men vi har ju själva ibland egen erfarenhet, och vi har sett en del personer utöva sitt politiska värv, bl.a. i denna kammare, och jag måste säga att det i några fall verkligen finns anledning att höja på ögonbrynen, i varje fall enligt min bedömning, vad avser deras skicklighet.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 Men kriteriet för sådana byten skall naturligtvis vara deras skicklighet, inte om de innehar partibok i det ena eller det andra partiet. Det får naturligtvis inte heller vara på det sättet att politiska uppdrag i sig skall utestänga människor från arbetet inom offentlig sektor. Jag har under årens lopp varit förhållandevis återhållsam när det gällt att kritisera regeringen för eventuell politisering av utnämningsmakten, men jag måste säga att jag börjar att vackla. Jag har i år ägnat särskild uppmärksamhet åt frågan om utseende av föreståndare i byggforskningsrådet. Det är ett sällsynt misskött fall av chefsförsörjning. Vi och moderaterna har också lämnat en reservation i det ärendet. Sättet att sköta föreståndarfrågan i byggforskningsrådet följer på intet sätt ens regeringens egna riktlinjer vad avser en god chefsförsörjning. Den avgångne föreståndaren aktualiserade vid årsskiftet 1989/90 att han ville lämna sitt arbete den 1 juli 1990. Ingenting hände. Regeringen fick påstötningar flera gånger men tog inga initiativ. Det var uppvaktningar från rådets styrelse, och det hände ingenting. Den 25 oktober 1990 tillsattes en t.f. föreståndare från den 1 november 1990. Det förordnandet går ut den 1 juli i år. Ulf Lönnqvist i utskottet och sade då att förhoppningsvis skulle vi få en permanent lösning på föreståndarfrågan under den närmaste månaden. I dag är det den 4 juni, och fortfarande finns det inget beslut om en permanent föreståndare för byggforskningsrådet. Det är knappt fyra veckor kvar till den 1 juli. Detta skall ses mot bakgrund av regeringens egna riktlinjer, där det sägs att chefer bör utses fyra à fem månader innan byte skall ske, just för att ha en god framförhållning. Det är nu ett och ett halvt år sedan som frågan om ny föreståndare för byggförskningsrådet aktualiserades i regeringskansliet. Ännu har vi inte sett någon utnämning, och det kan då tyckas vara obegripligt. Man har hänvisat till att rådets framtid har utretts i slutet av förra året och januari-februari i år och att det skulle vara skälet. Vi har kunnat påvisa under granskningens gång att så kan inte vara fallet. Byggforskningsrådet är naturligtvis inte något stort verk och det kan vara en lämplighetsfråga om den nye chefen skall vara involverad i att lägga upp den nya framtiden för rådet eller om man skall ha en tillfällig lösning. Men varför skulle i detta lilla verk inte den nya chefen kunna vara med och lägga upp verksamheten? Under de senaste veckorna, efter det att vi avslutat granskningen, har dock den här frågan börjat klarna litet grand. Det fanns misstankar redan tidigare, men det var svårt att få dem bekräftade. För ett par veckor sedan läckte det ut att regeringen ämnade utse en ny föreståndare. Såvitt jag är informerad, fanns ärendet upptaget på regeringens beslutslista men drogs tillbaka. Så sent som i går, vid kontakt med bostadsdepartementet, fick jag veta att regeringen fortfarande inte har utsett någon ny chef. Rådets nya inriktning skall vara att inspirera till ny forskning, att initiera ny forskning och att samordna mellan de olika intressenterna inom byggområdet. Nu har vi fått svar på vem det är som regeringen vill utse. Det är en socialdemokratisk politruk i bostadsdepartementet, en person som jag har personlig erfarenhet av, eftersom jag har varit arbetskamrat med honom i min civila karriär. Jag tycker att det är litet chikanerande att behöva stå i denna kammare och säga att denna person är utomordentligt olämplig för uppdraget. Men det är regeringen som tvingar fram att jag talar sanning genom att på ett så utmanande sätt föreslå denna person. Bakgrunden är uppenbarligen den att man har velat lösa ett långvarigt problem i bostadsdepartementet. Den här personen har erbjudits personliga professurer vid ett antal högskolor, och ingen har nappat, trots att regeringen har varit villig att själv betala för dessa professurer. Jag utgår ifrån att chefsfrågan i byggforskningsrådet har hållits öppen i avvaktan på att lösa denna persons anställningsproblem, att försöka hitta andra placeringar. Nu har vi, tycker jag, fått de misstankar bekräftade som funnits tidigare. Det har varit ett sällsynt kraftigt motstånd mot denna eventuella utnämning. Jag tycker i och för sig att ministrar och regeringar skall kunna gå emot personal, men det är inte bara personalen på rådet som protesterar utan också kunderna -- byggföretag, bostadsföretag, bostadsorganisationer, alla över hela fältet är lika kritiska. Vi har ännu inte sett slutet på den här frågan. Regeringen har dragit sig tillbaka tillfälligt. Men om regeringen skulle fullfölja denna utnämning, är det ett nytt och osedvanligt tydligt exempel på en politisering av utnämningsmakten. Möjligen, eftersom ärendet drogs tillbaka från regeringslistan, är den här utnämningen för grov även för den socialdemokratiska regeringen. Anita Modin skall försvara socialdemokraterna i den här frågan. Anita Modin kommer från den fackliga grenen inom socialdemokratin, och jag skulle vilja ställa frågan till henne: Är det verkligen ett utslag av en bra personalpolitik hur den här chefsförsörjningsfrågan har skötts? Jag kan inte underlåta, herr talman, att in extenso läsa in i protokollet vad utskottets majoritet säger om denna fråga. Utskottet talar om att folk har varit kallade till utfrågning och säger sedan: ''Utskottet noterar att betänkande om rådets framtid avgavs i februari 1991 samt att regeringen i kompletteringspropositionen redovisar vissa överväganden vad gäller byggforskningsrådet. Vid utfrågningen med bostadsministern har framkommit att avsikten är att inom kort nå en permanent lösning av ledningsfrågan.'' Punkt, slut! Man behandlar inte ens den chefsutnämningsfrågan och de långa tidsutdräkter som har skett när det gällt att få till stånd en permanent lösning på en så enkel fråga som att utse en föreståndare för byggforskningsrådet i Sverige.

Herr talman! Utskottet har i år liksom under flera år tidigare granskat regeringens utnämningspolitik. Årets granskning har gällt tre punkter: utnämningspolitiken i stort, domartjänster och chef för statens råd för byggforskning. Enligt regeringsformen tillsätts tjänst vid förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Beträffande verkschefer sker tillsättning, enligt de instruktioner som gäller för verken, av regeringen. Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Vid utskottets tidigare behandling av den statliga personalpolitiken har KU uttalat att det enligt KUs mening inte formellt föreligger hinder för att man skall lägga större vikt än tidigare vid kriteriet skicklighet. Detta har också grundat en ändring i Frågor om tillsättning av verkschefer behandlades även i propositionen om ledningen av den statliga förvaltningen, 1986/87:99, som grundade sig på verksledningskommitténs betänkande. Regeringens förslag innebar bl.a. att verkschefer borde sökas i en bredare rekryteringsbas än tidigare. Regeringen borde utnyttja statsförvaltningens hela chefspotential som underlag men även sträva efter att se verksamheter utanför statsförvaltningen som möjliga rekryteringsområden. Verkschefer föreslogs också kunna omflyttas under förordnandetiden. Synpunkten att även sträva efter att se verksamheter utanför statsförvaltningen som möjliga rekryteringsområden tycker jag att Anders Björck borde notera, i stället för att tala om vänskapskorruption med inslag av pikanterier. Statsministern har vid utskottets utfrågning framhållit att man vid tillsättningar av högre tjänster alltid gör en mycket omsorgsfull prövning av vederbörandes lämplighet för tjänsten och naturligtvis iakttar de i regeringsformen uppställda kraven på förtjänst och skicklighet. Statsministern betonade särskilt att de högre chefsutnämningarna är mycket viktiga för att säkerställa effektivitet i förvaltningen och därför bör ägnas mycket stor omsorg från regeringens sida. År efter år har KU diskuterat och granskat de utnämningar som har skett. Det är KUs uppgift, och det är bra att man alltid har sådana frågor direkt under lupp. Utskottet har efter sitt grundliga arbete liksom tidigare kommit fram till att uttala och betona vikten av att de i regeringsformen uppställda kraven på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet iakttas vid tjänstetillsättningar. Enligt utskottet är det värdefullt att regeringen är beredd att medverka till att rekryteringsbasen vid tillsättning av högre statstjänster breddas. Utskottet understryker betydelsen av de uttalanden som gjordes i samband med verksledningsreformen, om att även verksamheter utanför statsförvaltningen bör kunna vara lämpliga rekryteringsområden. Utskottets granskning har inte gett anledning till någon kritik. När Anders Björck tidigare höll ett anförande här tog han bl.a. upp diskussionen om bolagsstämman i Vin & Sprit och sade att det var regeringen som utsåg ordföranden. Så är det faktiskt inte. Det är bolagsstämman som utser ordförande i Vin & Sprit. Så till frågan om ny chef vid statens råd för byggforskning. Bostadsutskottet har tidigare pekat på att det behöver göras en översyn av byggforskningsrådet. Regeringen har också bedömt att det har funnits behov av en organisatorisk översyn av byggforskningen. En utredningsman tillsattes, och under dennes arbete ansåg man att det inte var lämpligt att permanentbesätta föreståndartjänsten utan att avvakta utredningen. Utredningsmannen har under sitt arbete haft fortlöpande kontakt med personalen på den institution som han skulle föreslå organisatoriska förändringar för. Det är högst rimligt och önskvärt att en utredare har dessa kontakter. Det är dessutom rimligt och vettigt att utredningsmannen får lägga fram sitt förslag, att remissinstanserna får säga sin mening och att regeringen får dra sina slutsatser innan man utser den person som skall leda arbetet. Det fanns dessutom rutinerad personal inom myndighetens ram som gav möjlighet att tillfälligt lösa föreståndarfrågan. Regeringens handläggning av frågan om chef för statens råd för byggforskning måste, med den bakgrund som KU har haft, bedömas som klanderfritt. I sitt anförande tog Birgit Friggebo upp att det är en självklarhet att det är skicklighet och inte partibok som fäller avgörandet vid utnämningar. Där är vi helt överens. Det finns inga delade meningar där. Sedan tog Birgit Friggebo också upp en diskussion i personfrågan. Det var uppgifter som vi inte har haft tillgång till i utskottet och som jag inte kan kommentera. Men man kan faktiskt ha olika synpunkter på människors skicklighet och möjlighet att utföra ett arbete.

Herr talman! Anita Modin försöker blanda bort korten. När det gäller Kjell-Olof Feldt säger hon att det faktiskt är bolagsstämman som utser styrelseordföranden. Anita Modin vet mycket väl att regeringen företräder samtliga aktier inom Vin & Spritcentralen. Aktier i det bolaget är inte någonting man kan gå ut och köpa på börsen. Vill Anita Modin förneka att det är regeringen som har beslutat att Kjell-Olof Feldt skall bli ny styrelseordförande i Vin & Spritcentralen? Det är en fråga som jag tycker att vi skall få ett svar på här i dag. Om regeringen fortsätter att missbruka utnämningsmakten tvingas vi vidta andra åtgärder. Vi har tyckt att det har varit självklart att regeringen odelat har utnämningsmakten i Sverige. Jag är inte så säker på det längre. I USA är det så att alla chefskandidater, t.ex. ambassadörer, först skall utfrågas inom respektive utskott, för ambassadörer utrikesutskottet och för domare juridiska utskottet, och sedan röstar man. Senaten eller annat utskott måste godkänna valet. I Sovjetunionen är det numera så när det gäller viceministrar, det motsvarar svenska generaldirektörer, att de tvingas framträda framför parlamentet som har rätt att ställa frågor. Sedan är det parlamentet som bestämmer, och det är ingen formsak. Jag har själv varit med och suttit på läktaren i Moskva och sett hur utomordentligt hårt kandidaterna har blivit åtgångna, och hur ett icke obetydligt antal har röstats ned innan tillsättningen. Detta är inga förslag som vi har, men den socialdemokratiska regeringen tvingar oss att överväga den typen av lösningar i framtiden om detta fortsätter. Jag har en fråga till Anita Modin. Hon utgick uppenbarligen från att de 50-tal utnämningar som jag har talat om, har gått rätt till. Finns det, enligt Anita Modin, några exempel på mindre lyckade utnämningar bland dessa 50 socialdemokrater?
Herr talman! Jag får tacka Anita Modin som läste högt ur verksledningspropositionen om det som skulle gälla i chefsförsörjningsfrågorna, att man också skall kunna gå utanför statsförvaltningen och hitta kvalificerade personer. Då undrar jag om den här föreståndarfrågan för byggforskningsrådet är ett bra exempel. Bostadsministern ämnade där utse närmaste politruk, den första han kom att lägga ögonen på i sin närmsta medarbetarkrets var den som skulle utses till ny verkschef. Anita Modin hänvisar också till detta att man har utrett byggforskningsrådets framtid. Den utredningen tillsattes i höstas, men föreståndarfrågan aktualiserades redan vid årsskiftet 1989/90 och ingenting hände på hela våren. Jag har den uppfattningen att detta tillhör avdelningen bortförklaringar. Men låt oss bortse från det som har hänt tidigare. Utskottet säger självt i sin majoritetsskrivning att man i kompletteringspropositionen har redovisat vad som skall gälla för byggforskningsrådet. Den huvudsakliga inriktningen är att rådet självt skall, efter vissa riktlinjer, förnya och förbättra sin verksamhet och bli en spjutspets när det gäller forskningsfrågorna. Kompletteringspropositionen lades fram i denna kammare i april månad. I dag har vi den 4 juni, och fortfarande finns det ingen chef utsedd trots att bostadsministern lovade oss att det skulle ske under maj månad någon gång. Ringer det inte några klockor hos Anita Modin när det fortsatta hanteringen är så strulig och när hela branschen går emot det som bostadsministern håller på med? Jag vill upprepa den fråga jag ställde till Anita Modin om huruvida hon som facklig representant i den socialistiska rörelsen anser att detta är ett bra exempel på en god chefsförsörjningspolitik. Skall det ta över ett och ett halvt år att tillsätta en föreståndare i ett så relativt litet verk som byggforskningsrådet?
Herr talman! Anders Björck har ju inte bara här i dag, utan även i tidningsartiklar, gått ut och påstått att regeringen inte har skött sitt arbete med utnämningspolitiken. Han påstår, med hjälp av dessa 47 namn som finns i reservationen, att det är socialdemokrater och att regeringen där skulle ha missbrukat sitt ämbete. Hur kan man, Anders Björck, med hjälp av en lista på 47 namn som plockats under nio år, och utan att ta med alla namn som varit aktuella, komma med ett sådant påstående? Kan det möjligen vara för att föra andra människor bakom ljuset? Om hela listan på alla utnämningar -- det borde vara ungefär 3 000 namn på nio år -- skulle vara med, skulle man se att en förkrossande majoritet av dessa namn inte var socialdemokrater. Är det möjligen inte intressant för Anders Björck att ta fram sådana uppgifter? Det amerikanska system som Anders Björck förespråkar har enligt min mening inte någon plats i det svenska samhället. Vi har av tradition starka och självständiga myndigheter och verk. Det skall vi fortsätta att ha. Att som Anders Björck närmast rekommendera att man skall byta ut alla chefer vid byte av regering är förkastligt. Eller menar Anders Björck på fullaste allvar att våra chefer inte gör ett bra och förtjänstfullt arbete, trots det han säger emellanåt? Tycker han inte att t.ex. Christina Rogestam på invandrarverket fyller kraven för att vara en bra och duktig chef eller Ingemar Mundebo på riksrevisionsverket, Lars Eggertz på trafiksäkerhetsverket, Björn Körlof på fortifikationsförvaltningen eller Sivert Andersson på arbetarskyddsstyrelsen? Sivert Andersson är socialdemokrat och har alltid varit det. Skulle han inte ha kvalifikationer för sitt jobb? Han har arbetat hela sitt vuxna liv för att människor skall få en bra arbetsmiljö. Det har han vunnit stor respekt och aktning för. Menar Anders Björck att om ni, mot förmodan, vinner valet i september skall ni avsätta de flesta av de här människorna? Är det verkligen allvar? Birgit Friggebo har frågat mig om det är bra personalpolitik att handskas med byggforskningsrådet på det här sättet. Det kanske det är. När man förhandlar som facklig företrädare får man ta med alla effekter och alla orsaker i bedömningen. Då kan man göra bedömningen om det är bra eller inte. Det har kanske varit bra att göra på det här sättet och vänta med tillsättningen till dess alla detaljer har varit klara. Anders Björck frågade mig om det är riktigt att Kjell-Olof Feldt skall bli ordförande. Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte.
Herr talman! Förlåt, men jag tror inte att Anita Modin över huvud taget lyssnade på vad jag sade. Jag frågade inte om Kjell-Olof Feldt skulle bli ordförande, han är redan utnämnd. Jag frågade om hon inte kände till vem som bestämmer på bolagsstämman. Det är dessutom inte några 3 000 namn vi har diskuterat. Vi har fått in listor på några hundra namn. Vi diskuterar bara verkschefsutnämningar och chefer av det slaget, inte någonting annat. Då är dessa 50 stycken som ett axplock en mycket betydande del. Övriga utnämningar har jag inte tagit upp i de här sammanhangen. Sedan har jag inte förespråkat det amerikanska systemet. Jag gav det som ett exempel på, liksom det som faktiskt nu finns i Sovjetunionen, att det finns länder där regeringen inte har utnämningsmakten ograverad, utan att det finns en parlamentarisk kontroll innan utnämningen sker, herr talman, till skillnad från i Sverige. Här upptäcker man först efteråt vad som kan ha hänt. Det är en väsentlig skillnad, och sannerligen inte någonting vi har anledning att vara särskilt stolta över. Jag kan ju, om Anita Modin så vill, komplettera den här listan. Vår käre riksdagskollega Arne Gadd har blivit f.d. överdirektör i RRV. Det är en typiskt politisk utnämning. Ulf P Lundgren har blivit chef för den nya skolöverstyrelsen. Han var tidigare aktiv socialdemokratisk kommunalpolitiker osv. Jag skulle kunna räkna upp ett stort antal utnämningar, som rör statliga bolag, såväl till styrelseordförandeposter som till verkställande direktörer. Oavsett hur den regering ser ut som finns efter valet, är det den och ingen annan, med den ordning som vi nu har, som bestämmer hur den vill ha det. Vad vi här kan göra är faktiskt att komma med ett ord på vägen. Jag menar att en regering har ett ansvar för att ha bra chefer. Många av dem som nu har utnämnts på partipolitiska grunder skulle inte ha en chans i privat konkurrens. Jag upprepar, inte en chans att leda ett privat företag. De skulle väga alldeles för lätt. Det är sannerligen inte så att privata företag, med något mycket unikt undantag, går ut och raggar personer från den här sektorn och med den här bakgrunden. Anita Modin har inte svarat på min fråga. Finns det till äventyrs några, och i så fall vilka, av de här socialdemokratiska utnämningarna som har varit mindre lyckade?
Herr talman! Anita Modin sade att det kanske var en bra personalpolitik att vänta så länge. Men bör inte Anita Modin ändå fundera litet hur det hela har gått till? När bostadsministern äntligen bestämt sig, faller ögonen på hans närmaste politruk. Det har tagit honom ett och ett halvt år att våga klämma fram detta. Under tiden bostadsministern har försökt ''sälja'' sin politruk -- utan att lyckas -- till olika högskolor, och också försökt skicka med pengar för att de skulle ta hand om honom; han skulle nämligen forska på dessa högskolor. Dessa misstankar har jag hört ganska lång tid, men det är sådant man inte kan få bekräftat under tiden sådana rykten pågår. Men låt oss nu göra tankeexperimentet att bortse från det som har varit och titta på hur det ser ut nu. Den 23 april var bostadsministern hos oss och sade att han hade förhoppningen att inom den närmaste månaden hitta en permanent lösning. I dag är det den 4 juni. Regeringens egna riktlinjer säger att man skall ha en framförhållning på helst fyra eller fem månader för att kunna förbereda sig för chefsbyten. Är det verkligen bra att vi ännu i dag inte har fått reda på vem regeringen tänker utse som föreståndare på byggforskningsrådet?
Herr talman! Som jag sade tidigare har Birgit Friggebo enligt egen uppgift en mängd saker att komma med som vi inte haft tillgång till. Därför kan jag inte svara på frågan. Efter det som varit uppe i debatten skulle jag vilja ställa några frågor till Anders Björck. Är det verkligen så illa att Anders Björck anser att om man i sitt liv skall kunna komma i fråga till ett arbete som utnämns av regeringen, får man inte någon gång avslöja sin partitillhörighet? Det tycker jag nämligen är den yttersta konsekvensen av hela detta resonemang. Är det verkligen ett bra samhälle där man inte har friheten att arbeta för ett politiskt parti, där man inte vågar säga vilken partipolitisk hemvist man har, som Anders Björck vill ha? Eller skall man i alla lägen vara tvungen att smyga med sina åsikter för att inte stämplas som partisk och ohederlig och opålitlig och inte kunna komma i fråga för kvalificerade arbeten? Detta låter fruktansvärt skrämmande och fasansfullt. Jag undrar om Anders Björck ens har sitt eget parti bakom sig i sådana diskussioner. Jag tycker Anders Björck fortsätter att intensifiera sin kampanj mot statstjänstemän som är socialdemokrater. Hans kampanj har snart övergått till rena häxjakten. I höst skall häxjakten skörda sina första offer. Socialdemokratiska tjänstemän skall rensas bort om det blir en borgerlig regering. Ligger denna kampanj i linje med Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter? Hur är det egentligen ställt med den politiska friheten i Anders Björcks åsiktsimperium?

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men den har fått vissa principiella inslag som gör det av intresse för mig att säga ett par ord. Det är självfallet bara bra att utnämningspolitiken kommer upp till diskussion, så det är ingen kritik på den punkten jag hade tänkt framföra. Det är naturligtvis viktigt att riksdagen och dess konstitutionsutskott synar hur regeringen hanterar också den maktfaktor som utnämningsrätten innebär. Men det finns naturligtvis risk för överslag i diskussionen, som gör att man kan sprida osäkerhet inom statsförvaltningen om t.ex. en kommande regerings intentioner. Det tycker jag inte är så bra. När vi diskuterade verksledningsreformen fanns det en ganska utbredd entusiasm för att den politiska ledningen skulle kunna ha ett direktinflytande genom direktkontakter och genom uttalanden av olika slag. Man skulle alltså strömlinjeforma förvaltningen efter den politiska ledningens önskemål. Det var inte enbart socialdemokraterna som drev igenom den reformen. Den blev visserligen nedtonad till viss del, bl.a. beroende på kritik som vi från centerpartiet riktade mot förslaget. Vi varnade för denna utveckling. Jag kommer ihåg att jag själv vid det tillfället sade att det var viktigt att vi bevarade den gamla karaktären av självständiga ämbetsverk så långt det var möjligt. Dels har vi då chansen att rekrytera bredare -- folk visste att det inte var deras partipolitiska meriter enbart som var utslagsgivande, utan deras allmänna duglighet och kunnighet. Vidare skulle de vara friare att kunna delta i den allmänna debatten, framföra kritik och komma med förändringsförslag. Jag tycker att mycket i den verksledningsreform som många har prisat var olycklig. Jag tror att där togs första allvarliga steget mot en ökad politisering av förvaltningen i vårt land. Om detta sedan följs upp genom utnämning av människor på övervägande politiska meriter blir det ännu värre. För min del vill jag rekommendera en uppstramning och en tillbakagång till gamla ideal som jag tyckte var bra. De som sitter på ansvarsfulla befattningar i förvaltningen och annorstädes i samhället skall veta att de har en självständig ställning. De är utsedda på grund av sina egna meriter och behöver inte åtfölja minsta blinkning från kanslihuset eller från andra politiker. Det har numera blivit ganska vanligt att statsråd gör uttalanden i allehanda frågor, om hur man skall hantera frågor inom förvaltningen, här i kammaren och på annat sätt. Det tycker jag också är en olycklig utveckling. Förvaltningen skall vara styrd genom det regelverk som är bestämt, antingen i form av de lagar vi stiftar här i riksdagen eller genom de förordningar som regeringen utfärdar. Jag är alltså emot en direktstyrning av förvaltningen, som jag menar bidrar till att frestelsen att politisera utnämningarna blir för stor för regeringen. Jag tycker det är en olycklig utveckling.

Herr talman! Jag skall självklart inte medverka till att Anders Björck skall behöva gå in på tarvligheter. Sådant skall vi inte hålla på med. Anders Björcks matematiska kunskaper är tydligen inte helt korrekta när han kommer fram till att var fjärde som utnämns är borgerlig. Det får vi väl lämna därhän. Jag måste däremot säga att det är trevligt att höra att Anders Björck har bidragit till utnämningen av denna chefstjänsteman som är kvinna, duktig, intelligent och kunnig. Det finns många socialdemokrater med dessa egenskaper, Anders

Herr talman! Det är för de flesta människor en stor chock att förlora sitt arbete. Det upplevs för många som att förlora fotfästet i tillvaron och dessutom som en personlig skam -- en fingervisning om att man inte duger. avskedades, utsattes personalen för onödig oro i och med att alla sades upp. Med tanke på den diskussion som pågår om förändring av den statliga administrationen drogs även annan statligt anställd personal med i denna oro. Även det ansvariga statsrådets sätt att informera på är oetiskt. Personalen i fråga fick vetskap om planerna genom ett tal vid den socialdemokratiska partikongressen den 19 september. Generaldirektören och länsskolinspektörerna informerades inte förrän nästa dag. Först tre veckor senare informerades hela personalen. Ytterligare en månad senare avskedas samtliga. Ett sådant agerande väcker självklart stor uppmärksamhet och bestörtning både inom och utom skolöverstyrelsen. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det fyra månader senare från regeringen kommer riktlinjer om tillvägagångssättet vid strukturförändringar. Dessa är nämligen en välgörande uppstramning av hanteringen. Där ges synpunkter på att regeringsbesluten skall vara så tydliga att personalkonsekvenserna skall kunna bedömas och på hur information skall ges. Det förs också ett långt resonemang om hur uppgifter och personal vid en förändring av myndighetsstrukturen kan föras över utan att alla behöver sägas upp. Ett avsnitt behandlar också företrädesrätten vid nyrekrytering och återanställning. Vid utskottets utfrågning ansåg visserligen civilministern att dessa riktlinjer nog borde ha kommit redan hösten 1989, när det s.k. skolprojektet presenterades i SÖs direktion. Han menade dock att det inte alls skulle ha påverkat behandlingen av personalen i den statliga skoladministrationen. Han menade också att denna hantering kan komma att upprepas i framtiden. Jag är dock övertygad om att vi med dessa riktlinjer som grund definitivt inte hade fått uppleva att information om personalnedskärningar lämnats från talarstolen vid en partikongress. Jag är också övertygad om att man noggrannare hade prövat möjligheterna att undvika de massuppsägningar som nu ägde rum. Denna övertygelse är bakgrunden till vår reservation nr 10. Vi hävdar där att riktlinjerna borde ha förelegat redan i oktober 1990. En sådan åtgärd hade besparat många människor flera månaders oro och upprördhet. Herr talman! Utskottet kommer till precis samma slutsats, dvs. att riktlinjerna borde ha förelegat redan på hösten 89. Man avstår dock från att göra något tillkännagivande eller rikta någon kritik. Vad ett sådant underlåtande att agera kan leda till kan vi tydligt se i ärendet om kontroll och tillsyn över dentala material. Herr talman! Jag hänvisar till denna reservation, men av känt skäl avstår jag från att yrka bifall.

Herr talman! Sture Thun menar tydligen att detta var ett bra sätt att hantera den här frågan. Han menar att skillnaden i våra uppfattningar bara är nyanser trots att utskottet faktiskt säger att det hade varit bättre om dessa riktlinjer hade förelegat. Civilministern hävdade emellertid i utfrågningen att dessa riktlinjer inte skulle ha spelat någon som helst roll för hanteringen av ärendet rörande skoladministrationen. Han menade också att det kan bli aktuellt med fler sådana här beslut.

Detta var nämligen vad som skedde. Dessförinnan hade inte några offentliga informationer givits om detta ärende. SÖs direktion hade inte på något sätt gått ut i massmedia med dessa uppgifter.

Herr talman! Om nu Sture Thun instämmer i att ärendet kunde ha hanterats betydligt bättre, varför har Sture Thun då inte instämt i våra propåer om att riktlinjerna borde ha kommit tidigare?

Herr talman! Sture Thun sade tidigare att detta självfallet hade kunnat hanteras betydligt bättre. Betyder det att Sture Thun tar avstånd från vad civilministern sade i vår utfrågning, nämligen att den här sortens hantering av nedskärningar i den statliga administrationen kan komma att upprepas? Kammaren övergick till att debattera Vissa polisingripanden.

Herr talman! Centerpartiet har avgett reservation i ärendet om polisingripanden i september 1989. Vi har gjort detta tillsammans med moderaterna och folkpartiet. Det är viktigt att understryka att vi inte tar ställning till det aktuella fallet, polisingripandet i september 1989. Huruvida det var rätt eller fel är föremål för prövning och JOs granskning. Rättsinstanserna får pröva detta i vederbörlig ordning. Herr talman! Det är viktigt att ordning kan upprätthållas vid sådana här tillfällen. För en fotbollsälskare måste det också vara angeläget att det blir ordning och reda i reglerna så att EM i fotboll kan genomföras i Sverige på ett betryggande sätt. Ärendet gäller emellertid principerna för lagstiftningsarbetet. Med hänvisning till vad de två föregående talarna har sagt, vill jag bara understryka vad vi säger i reservationen mot bakgrund av att justitieministern inför utskottsutfrågningen har hänvisat till att vad som sägs i proposition 1990/91:129 kan ha ett visst värde som rättskälla. Vi understryker det principiellt viktiga i att innebörden av ett lagrum avgörs genom uttalanden i lagstiftningsärendet och inte som i det här fallet i ett lagstiftningsärende som gäller ett helt annat lagrum än det uttalandet avser. Herr talman! Jag vill understryka att vi står fast vid vad som har anförts i reservationen, även om jag inte yrkar bifall till den samma.

Herr talman! Jag tänkte ge några synpunkter på hanteringen av frågan om dentala material. Det här ärendet har varit aktuellt i sju år. Det var 1984 som socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor om tandersättningsmaterial, ett uppdrag som också redovisades 1986. I klartext handlar det ju om hur farligt amalgam är att ha i munnen. 1988 hade socialutskottet fått besked om att en proposition skulle komma från regeringen. I budgetpropositionen 1989 upprepades detta löfte, men ingenting hände. I det ena betänkandet efter det andra har socialutskottet uttalat hur angeläget det är att lösa frågan om hur tillsyn och kontroll av dentala material skall gå till. 1988 90, två gånger och 1990/91 upprepar socialutskottet sina synpunkter -- dock utan att göra några tillkännagivanden, därför att man av regeringen har duperats att tro att en proposition med förslag skulle komma när som helst. Det är naturligtvis naivt av socialutskottet att så låta sig luras av regeringens försäkringar att man avstår från tillkännagivande. Då kan ju regeringen alltid hävda att den inte har fått någon skrivelse från riksdagen och därför inte vet om att socialutskottet har ansett att detta är ett angeläget ärende att lösa. Nu är beskedet från regeringen att den inte tänker göra någonting, eftersom frågan diskuteras i EG. Detta är förvisso ett ihåligt argument. Om vi skulle avstå från att hantera eller fatta beslut i alla de frågor som diskuteras i EG, skulle vi bli fullständigt lamslagna -- så mycket som är på gång där. Och när det gäller frågor om säkerhet och skydd för människors liv och hälsa lägger EG sig inte alls i de nationella reglerna. Här kan vi mycket väl fatta beslut med en enda gång och lägga fram egna förslag. Regeringens sätt att skylla på EG saknar i det här ärendet all relevans och speglar bara oviljan att lösa problemet med tandersättningsmaterial. Återigen är det de borgerliga partierna som har reserverat sig. Den socialistiska majoriteten struntar i alla de människor som redan lider av amalgamförgiftning och bryr sig uppenbarligen inte heller om att försöka förhindra ytterligare lidanden genom att åtminstone kontrollera ytterligare användning av material för tandlagning. Nog är det väl märkligt att ni tycker att mediciner måste genomgå en mycket rigorös kontroll innan man får godkänna och registrera dem men att tandläkarna skall få stoppa vad som helst i munnen på folk.

Herr talman! KUs granskning av regeringens beredning av frågan om äldreomsorgens organisation kan enligt centerns uppfattning inte undgå kritik. Resultatet av omorganisationen kan vi ännu inte överblicka, men förmodligen kommer det att visa sig -- och har redan visat sig -- att arbetet borde ha varit grundligare. När riksdagen under 1988/89 års riksmöte godkände vissa riktlinjer för äldreomsorgen beslutades att ärendet skulle beredas i en särskild delegation. Det är viktigt att understryka att några beslut i huvudmannaskapsfrågan inte fattades vid det tillfället. I vissa uttalanden har det senare gjorts gällande att beslut om att förändra huvudmannaskapet fattades redan 1988/89. Det är efter det att äldredelegationen hade avlämnat sin rapport som de märkliga turerna börjar. Direktiv har gått ut till Sveriges kommuner och landsting om att starta ett förberedelsearbete, göra kartläggningar och komma in med uppgifter m.m. Så mycket mer märkligt blir detta mot bakgrund av att direktiven till kommunsektorn grundas på beslut i den socialdemokratiska partistyrelsen. Promemorian som gick ut med riktlinjer från socialdepartementet och de båda kommunförbunden har också brustit i demokratiskt hänseende. Frågan blev inte föremål för beslut i resp. förbundsstyrelser. Nu granskar KU inte ideella organisationer -- det skall jag gärna medge -- men KU har ett ansvar för att hävda den kommunala självstyrelsen. Kommunerna satte ju i gång ett arbete på grunder som inte var förankrade. Då regeringen vidtog dessa åtgärder fanns det inget riksdagsbeslut. Om reformen skulle godtas eller inte var högst osäkert. Först efter en lång tids överväganden i socialutskottet förelades riksdagen ett förslag. Detta förslag avvek på många punkter från propositionen, exempelvis i fråga om betalningsansvaret, friheten för kommunerna att organisera detta mellan sig och landstingen, resurserna för utbildning och information, m.m. Det arbete som kommunerna hade gjort var i stora delar inte aktuellt när riksdagens beslut fattades. Att skiljenämnden också har fått ca 500 ärenden visar att beredningen varit dålig. Regeringens handläggning av detta ärende kan inte undgå kritik, vilket framgår av vår reservation nr 12, som jag ber att få yrka bifall till. Låt mig också i detta anförande ta upp frågan om dentala material. Den kritik som framförts i reservation 13 hade inte behövt framföras, om centern hade vunnit framgång i sitt yrkande i socialutskottet om ett tillkännagivande till regeringen. Det gjorde vi tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. Moderater och folkpartister har anledning att begrunda den godtrogenhet som de vid detta tillfälle visade regeringen. Under riksdagsbehandlingen och utskottsbehandlingen har det, som framgår av betänkandena från socialutskottet och även av utskottsmaterialet här, gjorts tydliga utfästelser från regeringen om att man skulle vidta åtgärder och att en propositionen skulle läggas fram avseende kontroll och tillsyn av dentala material. Det hände emellertid ingenting. Jag utgår från att den eller de som har stått för utskottsskrivandet har förlitat sig på ganska konkreta ställningstaganden. I och med att det inte har hänt något finns det anledning att framföra ny kritik, och det gör vi i vår reservation. I den delen står vi naturligtvis fast vid vad vi anför i reservationen, men vi kommer vid detta tillfälle inte att begära votering. Herr talman! Jag har redan tidigare yrkat bifall till reservation 12.

Catarina Rönnung gör en stor affär av att socialutskottets behandling av frågan om dentala material inte i något fall har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen. Menar Catarina Rönnung att regeringen inte alls har anledning att läsa vad riksdagen skriver såvida det inte följs upp med en reservation? Jag vill gärna få ett svar på den frågan. Anser vidare Catarina Rönnung att det är en bra hantering att regeringen -- som den uppenbarligen har gjort ett flertal gånger -- säger till socialstyrelsen: Lugna er, det kommer snart en proposition! Det är nämligen det besked som socialstyrelsen har fått, och man har trott på regeringens försäkringar. Jag frågar än en gång om Catarina Rönnung tycker att det är en bra hantering av en så allvarlig fråga som frågan om dentala material? Det handlar faktiskt om vad människor skall ha i munnen. Det gäller att förebygga giftskador och andra obehag som människor kan utsättas för, därför att det som tandläkarna stoppar i munnen inte har varit föremål för någon som helst kontroll eller tillsyn. Sedan en rättelse. Catarina Rönnung inledde med att beträffande äldrefrågorna säga att det rörde sig om en gemensam borgerlig reservation. Det var det inte. Det är moderater och centerpartister som har reserverat sig på den punkten.

Herr talman! Om det som Catarina Rönnung sade bara gällde ett statistiskt material fanns det förmodligen hos SCB eller någon annanstans. Då var det ju inte nödvändigt med de här omgångarna för kommunerna. Men det rörde sig ju om ett betydligt bredare remissarbete. Catarina Rönnung sade i sitt anförande att det är viktigt att sådana här saker grundas på riksdagsbeslut, men det står faktiskt någonting annat i betänkandet. Här kunde man ta risken att föregripa riksdagens ställningstagande, vilket ledde till ett arbete i kommunerna som inte till alla delar var nödvändigt, när riksdagen så småningom fattade sitt beslut. På det sättet blev vissa saker inaktuella. Jag vill i detta sammanhang hävda den kommunala självstyrelsen. Det som kommunerna skall åläggas uppifrån skall också grundas på konkreta beslut. Vi får väl anledning att återkomma till detta på måndag i nästa vecka då vi skall diskutera den nya kommunallagen.
Herr talman! Catarina Rönnung svarade faktiskt inte på några av mina frågor. Jag frågade om hon tycker att regeringen inte behöver bry sig om vad riksdagen uttalar, om det inte blir tillkännagivanden. Det skulle vara bra att få belagt hur regeringen ser på vad som står i de olika utskottsbetänkandena, dvs. om man behöver bry sig om ett uttalande endast då det är fråga om ett tillkännagivande. När det sedan gäller EGs diskussioner på detta område vill jag framhålla att EG faktiskt bara har börjat. Vi vet ingenting om huruvida det över huvud taget blir något resultat. Skillnaden är faktiskt den att frågan har beretts sedan 1984, och regeringen har utlovat en proposition sedan 1988. Därför borde det alltså finnas underlag för konkreta förslag för någonting annat än försöksverksamhet.

Herr talman! Jag begriper inte det här, men det är kanske inte meningen. I socialutskottet fanns det en reservation, som c, v och mp stod bakom. Alltså röstade m och fp emot reservationen, liksom även s. Det var alltså så, att s, m och fp hindrade förslaget att gå igenom. Vad hände sedan? Nu har m, fp och c en reservation, därför att regeringen inte har gjort vad som står i den reservation som de röstade bort i socialutskottet. Man kunde åtminstone kräva av folkpartiet och moderaterna att de hade ställt upp på reservationen i socialutskottet och sett till att den hade tillstyrkts. Detta kan inte repareras genom att man i granskningsbetänkandet kritiserar regeringen för att den gjorde vad riksdagen uttalade när det röstades på det viset.

Herr talman! Jag vet inte vad Catarina Rönnung lägger för betydelse i ordet småfrågor. Det handlade här om en skattebefrielse på miljoner kronor. När Sveriges största industriföretag, som har fått ett bra avtal med staten, dessutom som en extra dusör får en ordentlig skattebefrielse, räknar Catarina Rönnung det som en liten fråga, som regeringen enligt hennes sätt att se, inte har anledning att informera näringsutskottet om, eftersom näringsutskottet just arbetade med det avtalet. Det är ett ganska avslöjande synsätt, som visar förakt för riksdagen och det utskott som skall arbeta med en stor och viktig fråga.

Herr talman! Denna del av granskningsbetänkandet handlar om den fasta förbindelsen över Öresund och den handläggning som har varit med anledning av den frågan. I sak har detta ärende debatterats mycket intensivt under många år. Så kommer förmodligen att ske även efter det beslut i sakfrågan som riksdagen har att fatta under nästa vecka. I dag gäller det granskning av regeringens handläggning av frågan. Vi har i reservation nr 16 anmärkt på den bristfälliga prövningen ur miljöhänseende från regeringen i denna fråga. Frågan har utretts många gånger i sak. Man kan konstatera att utredningsuppdraget i den senaste vändan när det gäller en fast förbindelse över Öresund gavs den 20 juni 1984 till dåvarande kommunikationsministern. Sedan dess har arbetet pågått. Det har förhandlats och utretts under nära sju år. Det resulterade i att regeringen i våras, den 23 mars, skrev ett avtal med danska staten och där slog fast hur man skulle kunna hantera frågan om en fast förbindelse. Det har i sin tur resulterat i att riksdagen har en proposition på sitt bord och ett betänkande med anledning av den, som kommer att behandlas i nästa vecka. Det är ganska egendomligt att man under en utredningstid på sju år kan undgå att efterhöra de andra intressenternas synpunkter på denna fråga, vilket man de facto har undgått att göra. Det verkar nästan som om man plötsligt i en ambition att vara handlingskraftig avslutar utredandet, skriver ett avtal och en proposition, för att så att säga få frågan ur världen. Samtliga länder runt Östersjön har naturligtvis rätt att ha synpunkter på hur man hanterar en av deras utfartsvägar från Östersjön, om man ser till sjöfarten. Det är också oomtvistat att det blir en miljöpåverkan i Östersjön av brobygget. Att man då inte ens försöker leva upp till de krav som ställs i den nordiska miljöskyddskonventionen från år 1974 är märkligt, tycker vi. Vi vet att Östersjön är ett hotat hav. Bottnarna är redan döda i stora områden på grund av syrebrist. En minskning av salthalten, som kan bli följden av ett brobygge, omöjliggör reproduktion för vissa fiskarter. Det går säkert att räkna upp flera tänkbara miljökonsekvenser av brobygget. Vi tycker att det är egendomligt att inte övriga länder som har intressen i Östersjön och dess miljö och i Öresund som sjöfartsled får rätt att yttra sig i frågan. Man gör i stället detta till en affär mellan Herr talman! Från centerns sida anser vi att regeringen inte på ett fullödigt sätt har berett frågan om en fast förbindelse över Öresund.

Herr talman! Miljöpartiets och Claes Roxberghs synpunkt att det vid beredningen av ärendet skulle kunna misstänkas att någonting otillbörligt kan ha förekommit är ganska anmärkningsvärd. Denna fråga har diskuterats offentligt i 20-talet år. Det är remarkabelt att misstänka att det vid sidan av denna öppna, breda och offentliga debatt skulle ha förekommit någonting konspiratoriskt. Regeringen har lagt fram en proposition. Under utskottets granskning har vi kunnat följa hur ärendet har arbetats fram och hur det har avancerat från bemyndigandet, till en överenskommelse och fram till en proposition till riksdagen som har behandlats av trafikutskottet. Det är i trafikutskottet som man har att bedöma om det finns ett tillräckligt underlag för att riksdagen skall kunna fatta beslut. Jag vet inte om trafikutskottets betänkande har bordlagts en gång här i kammaren. Men enligt vad jag har erfarit har trafikutskottet behandlat just de miljömässiga frågorna och varit till freds med det underlag som finns i propositionen. Underlagets omfattning är en fråga som skall diskuteras i kammaren nästa onsdag. Det har inte med den konstitutionella debatten att göra.
Herr talman! Vi är medvetna om att det har bedrivits ett intensivt lobbyarbete när det gäller hela Scan Link-projektet och bron. Från denna utgångspunkt vore det inte alls orimligt att utskottet lade ner litet mer tid på att granska denna fråga ordentligt.

Herr talman! Sören Lekberg sade i ett tidigare inlägg att man måste skilja mellan sakfrågan och den konstitutionella granskningen av handläggningen. Det tycker jag är riktigt. Nu vill jag påstå att Sören Lekbergs senaste inlägg talade mest i sakfrågan. Jag vill ställa en fråga till Sören Lekberg: Är det ändå inte rimligt att man frågar övriga intressenter runt Östersjön hur de ser på en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark via Öresund innan man startar detta bygge och innan man skriver färdigt propositionen?
Herr talman! Först vill jag till Hugo Andersson säga att den reservation som centerpartiet har fogat till betänkandet är litet märklig om man tittar närmare på den. Men jag kan förstå att centern kanske har haft en del opinionsmässiga problem av regional karaktär som har gjort att man har skrivit denna reservation. När det gäller de olika konventioner som Hugo Andersson pekar på berörs de i trafikutskottets betänkande. Såvitt jag vet har även trafikutskottet i detta sammanhang begärt in yttrande från utrikesutskottet. Dessa frågor är alltså helt utklarade. Claes Roxbergh talade om att utomstående intressenter på ett otillbörligt sätt skulle ha påverkat regeringen. Jag tycker att det är en mycket underlig debatt med tanke på den process som har förevarit denna fråga. Som jag sade i mitt tidigare anförande har denna fråga diskuterats under många år. Och den har också varit föremål för beslut i riksdagen. Riksdagen sade faktiskt ifrån 1973 och godkände en överenskommelse om fasta förbindelser över Öresund. Att Claes Roxbergh nu påstår att det under den senaste tiden har förekommit något otillbörligt vid sidan av och i smyg är märkligt. Rolf L Nilson, som representerar ett parti som i och för sig är kritiskt mot bron, sade tidigare att det i viss mån var en paranoid världsbild som man hade i den här frågan.

Herr talman! Vpk var det första partiet i riksdagen som tog upp P G Gyllenhammars och Round Table-gruppens förslag Scan Link. Sedan 1985, när olika delar av det enorma projektet fått skarpare konturer, har vi konsekvent arbetat för att stoppa planerna. Vår motivering har varit entydig: Av hänsyn till miljön och för att spara energi måste järnvägsbyggandet prioriteras på bilismens och motorvägsprojektens bekostnad. Därför kräver vänsterpartiet att trafikens infrastruktur skall förändras i en ekologiskt genomtänkt riktning. Vi tror på ett alleuropeiskt järnvägsnät men avvisar ett I dag kan ingen i kammaren påstå att Scan Link inte har ett direkt samband med alla de delprojekt som lanserats under annat namn av regeringen. Och alla vet att Öresundsbron är nyckeln till Scan Link. Just nu handlar det om handläggningen, och det är detta som är den konstitutionella frågan. Herr talman! Jag är starkt kritisk till regeringens sätt att sköta denna fråga. När jag först startade debatten här i kammaren hösten 1985 förnekade regeringens representanter sitt intima samarbete med Scan Links och Round Table-gruppens lobbyister. I interpellationsdebatten sade den då nyvalde kommunikationsministern Sven Hulterström att regeringen aldrig diskuterat Scan Link och att man inte ens haft anledning att göra det, detta trots att dåvarande finansministern, Kjell-Olof Feldt, bevisligen hade rest till ett OECD-möte redan 1984 och öppet pläderat för Scan Link-satsningar. Jag hoppas att jag får en debatt med Sören Lekberg sedan. Det vore därför bra om han hörde på de konkreta exempel som jag nu tar upp. En röd tråd i vår kritik har gällt exportindustrins maktfullkomlighet samt regeringens undfallande och odemokratiska spel utanför de folkvalda församlingarna. Viktigt utredningsmaterial, som den s.k. tunga gruppen ledd av Erik Åsbrink på finansdepartementet hade ansvaret för, hemligstämplades först efter det att jag hade efterlyst det som riksdagsledamot. 1984, spräckte den dittills ''topphemliga, men detaljerade plan som utarbetats på Volvo'', som det stod i artikeln, var det bara fyra dagar kvar till dess att regeringens egen utredning om Öresundsbron skulle presenteras. Enmansutredaren Lennart Johansson hade redan räknat ut att en bro mellan Malmö och Köpenhamn inte skulle bära sig ekonomiskt. Han nämndes också i denna artikel. Han hade inte en aning om vare sig Volvos planer eller begreppet Scandinavian Link. Och han visste inte att det på finansdepartementet fanns helt nya ambitioner som gällde så mycket mer än en Enligt dessa uppgifter var Volvos egen styrelse inte informerad. Det var däremot dåvarande kommunikationsminister Curt Boström samt två av regeringens departementssekreterare som fått insyn i planerna under tysthetslöfte. Den ene bör enligt min uppfattning har varit nuvarande biträdande finansministern, Erik Åsbrink, dvs. den man som såg till att regeringen satte hemligstämpel på det utredningsmaterial som jag senare krävde att få ta del av. Vid min första kontakt med Erik Åsbrink sade han att han hade slängt materialet i papperskorgen. Senare gav Erik Åsbrink ytterligare och varierande besked innan hemligstämpeln användes på utredningsmaterialet. Dåvarande industriministern Thage G Peterson kommenterade det topphemliga projektet på följande sätt i en intervju 1984: I Nordiska rådet diskuteras just nu att tillsätta en framtidgrupp för nordiskt samarbete. En av de drivande krafterna bakom den idén har varit Volvochefen P G Detta tycker jag var öppet och rakt på sak. Volvos makt över Sverige och regeringen är ju uppenbar. Jag tyckte därför att det fanns en viss logik i att skriva en ''interpellation'' till dr Gyllenhammar 1985 samtidigt som jag riktade en formell interpellation till statsminister Olof Palme. Jag ville veta hur de båda såg på Scan Linkprojektet. Volvochefen svarade först. Han berättade att han på de nordiska statsministrarnas begäran skulle leda en grupp med uppdrag att utreda projektet. Sven Hulterström, som svarade i statsministerns ställe på interpellationen, uppgav som jag redan nämnt att regeringen inte ens haft anledning att diskutera projektet. Och detta sagt nästan två år efter tidningen Arbetets avslöjande. Jag vill även säga att tidningen Arbetets uppgifter inte på någon punkt dementerades. Jag kan dra två slags slutsatser av detta. Antingen ljög kommunikationsministern i debatten, eller också var fortfarande bara ett fåtal ministrar i regeringen invigda och involverade i projektet hösten 1985. Båda alternativen är enligt mitt sätt att se på demokratin förkastliga. Men det finns ytterligare en dimension av projektet, inkl. Öresundsbron, som regeringen försökt tiga ihjäl. Det gäller de elektroniskt avancerade Prometheus och DRIVE-projekten som numera betalas både ur EG-kommissionens kassa och av svenska skattebetalare sedan senare hälften av 80-talet. I dag koncentreras de svenska ekonomiska resurserna på ''försöksområde Om bil och elektronikindustrin, regeringen och riksdagsmajoriteten får chans att fullfölja sina projekt betyder det att det de kallar för den intelligenta bilen på den intelligenta vägen först skall lanseras i Västsverige. De hoppas enligt handlingarna på att en andra utvecklingsvåg för bilismen i Sverige skall stimulera den ekonomiska tillväxten. Men det sker i så fall till priset av en påskyndad ekologisk kollaps. Svenska folket har aldrig fått information och inte tillfrågats om de vill ha automatiserade bilkonvojer, autopiloter i sina bilar och satellitövervakad trafik. Jag ser detta som en fascistoid teknologi. Den kommer i allra högsta grad att kränka individens integritet. I vissa militärstrategers händer skulle centralsystemet som är kopplat till projekten bli ännu farligare för olika grupper och individer. Men i aningslöshet, okunnighet eller i sin tillväxtfanatism låter beslutsfattare projekten och miljarderna rulla. Jag tycker att det här är en skandal. Det har hittills varit omöjligt att få till stånd en vettig debatt i kammaren om denna teknologi. Jag uppmanar de som känner det minsta ansvar att sätta sig in i det material som numera faktiskt finns tillgängligt. En av de forskare som var involverad på ett mycket tidigt stadium i vägverkets m.fl. förstudier till Prometheus och DRIVE påpekade redan 1985 för tidningen Ny Teknik att en av finesserna med Scan Link och Öresundsbron var att de skulle byggas för att utnyttja avancerad elektronik. I vänsterpartiets motion om Öresundsbron kräver vi papperen på bordet. Vårt yrkande gäller därför att riksdagen måste få full insyn vad gäller sambanden mellan Prometheus och DRIVE-projekten. Regeringen har aldrig presenterat sin helhetssyn, Sören Lekberg. Men bit för bit, för att använda Curt Beslutsprocessen i sin helhet måste synas i sömmarna. Vår kritiska inställning till såväl projekten som regeringens handläggning är väl känd för alla riksdagsledamöter. Därför blev jag bestört, när jag fick se hur frågan har behandlats i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. 17 är en grov miss. Min uppfattning är att det är en milt formulerad reservation. Men den kräver en grundlig utredning av regeringens och enskilda statsråds roll i beslutsprocessen. Det är minst sagt ett befogat krav. Majoriteten anser i sin skrivning: ''Vad som hittills förekommit rörande regeringens befattning med frågan om en fast förbindelse över Öresund ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida.'' Rolf L Nilson i föredragningen här, samtidigt avvisar vänsterpartiets, miljöpartiets och centerns uppfattningar i de partimotioner om Öresundsbron som vi skall behandla nästa vecka här i kammaren. En viktig del av vänsterpartiets kritik handlar om att regeringen inte har beaktat konsekvenserna för övriga Östersjöländer. Den aspekten finns med i båda reserverationerna till granskningsbetänkandets avsnitt om Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 17. I andra hand kommer vänsterpartiet att rösta för reservation nr 16. Till sist vill jag ställa frågan: Anser Sören Lekberg att det som jag har beskrivit på mitt sätt är en bra modell för hur stora projekt i detta land skall handläggas?

Herr talman! Med anledning av vissa inslag i Viola Claessons anförande, bl.a. passusen om att det är en stor miss att vänsterpartiet inte finns med på miljöpartiets reservation, vill jag hänvisa till mitt inledande anförande i förmiddags. För att det inte skall bli något missförstånd vill jag framhålla att det inte är fråga om någon miss i den betydelsen att det skulle vara ett förbiseende. Ställningstagandet bygger på det granskningsarbetet som konstitutionsutskottet har gjort. Där har vår ledamot Bo Hammar deltagit och kommit fram till att han såsom representant för vänsterpartiet är till freds med konstitutionsutskottets behandling. Han har funnit, som jag sade i förmiddags, att det som står i miljöpartiets reservation tyvärr saknar substans och mer har karaktären av insinuationer. Talmannen meddelade att propositioner först skulle ställas beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet och därefter i ett sammanhang på övriga upptagna frågor.